Direktiven kommer att offentliggöras inom kort. Vad sedan gäller den tredje frågan behandlade riksdagen under år 1974 motionsvägen framförda yrkanden om en indexreglering av skattesystemet. Vid omröstning i kammaren beträffande finansutskottets betänkande 1974:25 segrade en till betänkandet fogad reservation, i vilken yrkanden om utredning i ämnet avstyrktes. Även skatteutskottet avstyrkte i sitt betänkande 1974:54 motionsyrkanden i samma riktning. I en till betänkandet fogad reservation tillstyrktes dock att 1972 års skatteutredning skulle få tilläggsdirektiv att utreda frågan. Vid omröstning i kammaren bifölls reservationen. Eftersom fjolårets riksdag fattade två mot varandra stridande beslut beträffande en indexreglering av skattesystemet anser jag inte att riksdagen har uttalat någon deciderad uppfattning på denna punkt. Någon utredning i ärendet anser jag under dessa förhållanden inte påkallad.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för att jag har fått svar på min fråga.

När riksdagen avslår en sådan här begäran — vilket skedde första gången frågan behandlades — händer ingenting. Det blir ett passivt beslut. När däremot riksdagen fattar beslut om att begära en utredning är det ett aktivt beslut, som innebär att riksdagen i en skrivelse till regeringen begär att en utredning skall tillsättas. Det är ur den synpunkten på sin plats att regeringen också tillmötesgår det önskemål som riksdagen har uttalat vid detta sitt beslut. Även delfråga 2 har varit föremål för två voteringar här i riksdagen, men den frågan har finansministern i alla fall funnit anledning att låta utreda. Därför tycker jag att det är beklagligt att finansministern nu förklarar att finansministern inte har för avsikt att fullfölja det beslut som riksdagen fattade i höstas beträffande kravet på utredning om en indexreglering av skattesystemet.
Herr talman! Jag betraktar de båda första beställningarna såsom i viss mån sammanhängande. Därför ansåg jag att det var riktigt att låta företagsskatteberedningen behandla dem i anslutning till varandra. När det däremot gäller besluten i fråga om indexreglering av skattesystemet har jag en annan uppfattning än herr Tage Magnusson. Han vill rubricera det första beslutet, som kom till genom lottdragning och som utföll till min fördel, som ett slags passivt uttryck för riksdagens uppfattning och det andra beslutet, som också kom till genom lottdragning men som var till herr Magnussons favör, som ett mer aktivt beslut. Jag har mycket svårt att göra den distinktionen. Bakom motsättningarna i dessa frågor ligger det säkerligen lika mycket av aktivitet i båda fallen. Jag har mycket svårt att under sådana förhållanden se att det är fråga om någon deciderad uppfattning från riksdagens sida. Jag har därför ansett att jag mot nuvarande bakgrund kan stå till svars med att ligga stilla i dessa sammanhang.
Herr talman! Finansministern och jag lär inte kunna övertyga varandra om vem som har rätt i det här fallet. Jag menar bara att när riksdagen har fattat ett beslut, som föranlett en skrivelse från riksdagen till regeringen, bör regeringen villfara en sådan önskan från riksdagen. Vi har i nuvarande läge oftare än annars lottdragningar i riksdagen, men det skall egentligen inte ha avgörande betydelse. Ett riksdagsbeslut är ett riksdagsbeslut, när det har tillkommit i fullt laga ordning, vare sig det skett genom ett majoritetsbeslut eller genom att man har varit tvungen att tillgripa en lottdragning för att nå fram till ett beslut.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tillståndsgivning för påtalat officersutbyte upphör. Sedan lång tid tillbaka har vi haft ett ömsesidigt utbyte av elever vid militära högskolor mellan Sverige och främst de nordiska grannländerna. Studieoch erfarenhetsutbyte är enligt min mening angeläget på försvarets område lika väl som inom andra samhällssektorer. Jag är övertygad om att fördjupade kontakter skapar ett ökat förtroende mellan staterna och därmed främjar fredens sak. På herr Måbrinks fråga vill jag därför svara att det ömsesidiga utbytet av elever vid militära högskolor mellan Sverige och andra länder inte bör avbrytas. Från regeringens sida är vi intresserade av att ett sådant utbyte kommer till stånd med flera stater, både de som tillhör militära allianser och de som står utanför sådana bindningar.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. För det första kan konstateras att den här sortens militära utbytesverksamhet varit dold för svenska folket och också för en stor del av riksdagens ledamöter. För det andra måste jag ställa frågan vad som ligger bakom att NATO-officerare skall deltaga i svensk militär utbildningsverksamhet. Är det så, som en representativ ledamot av försvarsutskottet uttalat för Aftonbladet, ”att den här snedinriktningen har sin historiska bakgrund — vårt samhälle har ju mycket länge haft en stark västlig inriktning”? Om man ställer samman en rad händelser under årens lopp kan man inte komma ifrån att Sveriges deklarerade alliansfrihet urholkas. Jag tänker på de senaste händelserna — Operation Jonas, IB-affären och Viggenaffären — samt att stridsvagn S tydligen skall lånas ut till USA för studier. Om jag nu håller mig till den fråga som försvarsministern besvarat, har det ifrågasatts om denna verksamhet är i överensstämmelse med Sveriges deklarerade alliansfrihet. Jag vill hävda att så inte är fallet. I utbildningen har deltagit officerare från USA — hur många under årens lopp vet jag inte. Men det har sagts att tre officerare från USA deltager i varje utbildningsomgång. Det allvarliga är att USA under en rad av år bedrivit ett utrotningskrig i Indokina. Hur många av de amerikanska officerare som utbildats i Sverige har sedan deltagit i Vietnamkriget? Har något av utbildningen i Sverige varit till fördel för USA:s krigföring i Indokina? Det har också sagts att thailändska officerare deltagit i militärutbildning i Sverige. Thailand har ju använts som bas för krigföringen i Indokina. Jag har ingenting emot att man har ett utbyte länderna emellan på det militära området. Flottbesök, flygbesök och besök av andra militära delegationer anser jag vara helt i sin ordning, men det är en sak för sig. Att låta officerare från NATO-stater delta i den direkta militära utbildningen i Sverige är någonting annat, och det anser jag inte vara i överensstämmelse med Sveriges alliansfria utrikespolitik.
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles fel som herr Måbrink säger, att detta utbyte har skett i det fördolda. Det har pågått sedan 1945. Vid varje kurs på militärhögskolan har det sedan dess funnits någon utländsk representant, och det har verkligen inte skett i det fördolda. Herr Måbrink har inte gjort sig på något sätt underrättad om vad det här rör sig om. Jag kanske skall ange hur många som har deltagit i den här utbildningen. Det är sammanlagt 152 officerare under tiden från 1945 fram till nu. Av dem har 116 kommit från Norge, 17 från Danmark och 9 från Finland. Av de övriga 10 har 3 officerare kommit från Storbritannien, 1 från Österrike, 4 från Colombia och 2 från Thailand. Thailändarna var här på 1950-talet. Colombianerna var här i samband med att det gjordes köp av båtmateriel i Sverige. Det är värt att peka på att vi inte inbjuder någon, utan det är de andra länderna som ber att få skicka elever till utbildning som pågår i Sverige. Speciellt när det har gällt de norska deltagarna förhåller det sig så, att vi har haft vissa kurser på den tekniska sidan som man inte har anordnat i Norge. Jag har en bestämd känsla av att denna verksamhet har varit till glädje för undervisningen. På det sättet har man fått möta människor från andra miljöer. Men det är självklart att vi beaktar våra intressen i sammanhanget. En del av utbildningen är sekretessbelagd, och där deltar således inte de utländska medborgarna. Vissa kurser på militärhögskolan kommer helt enkelt inte i fråga. Exempelvis har det inom flyglinjen aldrig någonsin funnits någon deltagare utifrån. Det finns strikta regler för detta, och jag tror att vi kan säga att det är värdefullt för oss att verksamheten fortsätter.
Herr talman! Jag vill hävda att många av riksdagens ledamöter inte har varit informerade om den här verksamheten och därmed inte heller svenska folket. Det finns riksdagsledamöter — inte bara från vpk — som uttalade sin stora förvåning när nyheten om den här sortens verksamhet publicerades i tidningarna. Jag uppfattade inte om försvarsministern nämnde att några officerare från USA har deltagit i utbildningen. Det har ju gjorts en stor intervju i Dagens Nyheter om en amerikansk officer, som just nu deltar i den militära utbildningen; han finns t.o.m. på bild i tidningen. Vad Dagens Nyheter skriver den 5 mars 1975 är alltså oriktigt, enligt försvarsministern. Men om det är oriktigt, tycker jag att försvarsministern här skall säga att den artikeln och bilden på den amerikanska officeren inte stämmer, för någon amerikansk officer deltar inte i någon militär utbildning i Sverige i dag. Är det på det sättet?
Herr talman! Det hjälper tydligen inte att ge herr Måbrink en beskrivning av förhållandena inom försvaret; han är ändå helt okunnig om dem. Herr Måbrink hade själv frågat om den högre militära utbildningen, och på denna fråga har jag svarat att där har aldrig någonsin deltagit någon amerikansk officer. En annan sak är att det också förekommer ett utbyte av människor som t.ex. inom marinen följer verksamheten på ett svenskt fartyg. Detta räknar vi inte in i den högre utbildningen; med den menar vi självfallet utbildningen på militärhögskolan. På samma sätt ansöker vi om att svenska officerare skall få delta i verksamhet utomlands och göra vissa iakttagelser inom utbildning eller ute på ett förband. Vi beaktar självfallet säkerhetsfrågorna i det här sammanhanget. Det faktiska förhållandet, herr Måbrink, är emellertid att det finns en grupp av stater som inte har något intresse av att söka kontakter med Sverige eller andra länder och som framför allt inte vill visa upp någonting i gengäld för vad de får. Vi har ingenting emot att kretsen av samarbetande vidgas, och det har getts sådana inviter åt olika håll. Men vi har inte alltid fått svar på dem.
Herr talman! Jag förstår att det inte är så behagligt för försvarsministern att tala om dessa amerikanska officerare. Det gäller en löjtnant, och han skall stanna här till 1976. Om han inte deltar direkt i den högre militära utbildningen så deltar han ju ändå i militär utbildning. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde: Tycker försvarsministern att det är riktigt att dessa amerikanska officerare — hur många de nu är, här är en av dem -— skall delta i denna utbildning samtidigt som ju USA fortfarande för ett krig mot vietnamesiska folket?
Herr talman! Jag anser att vi har intresse av att vara öppna åt olika håll. Svenska officerare praktiserar också utomlands. Där vi har möjlighet till det är det klart att vi tar vara på tillfällena. Därför är det inget fel i att en amerikansk officer finns placerad ute på ett förband. Det är ett utbyte som sker på det området. Men herr Måbrink bör försöka vinnlägga sig om att fråga om de saker som herr Måbrink är intresserad av och formulera frågorna på ett riktigt sätt. Det här är någonting annat som jag inte har haft anledning att ta upp i detta sammanhang.
Herr talman! Det är klart att man kan formulera frågorna annorlunda. Men det kan inte vara så fantastiskt svårt för försvarsministern att här besvara en följdfråga. Det gällde nu dessa amerikanska officerare. Visserligen deltar de inte i den högre utbildningen, men de finns här för utbildning. Det är riktigt att svenska officerare också är i USA och deltar i den militära utbildningen där. Jag tycker det är lika förkastligt. Jag har sagt att man skall ha utbyte, men det kan ske genom flottbesök, flygbesök osv. som man har mellan länderna. Det är en annan sak, och det har jag i och för sig ingenting emot. Det har ingen betydelse om dessa officerare är från Warszawapakten eller NATO; jag tycker att det är lika förkastligt. Jag anser inte att Sverige skall bedriva en sådan verksamhet — att ta hit officerare från något av de två stora militära blocken.
Herr talman! Eftersom pakterna nämndes vill jag framhålla att Warszawapaktens länder inte har varit intresserade av detta. Men därför att den gruppen av länder inte önskar praktisera ett samarbete finns det inte skäl för oss att avstå från ett samarbete som vi har haft sedan gammalt, som vi har byggt upp under många år. Jag tror att herr Måbrink far alldeles vilse när han anser att han i den här frågan bör peka på just det förhållandet att det är bara den ena parten som är med.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag vill medverka till att facklig huvudorganisation i länet får utse de ledamöter i företagarförenings styrelse som enligt gällande regler skall utses av regeringen efter förslag från facklig huvudorganisation. Gällande regler för sammansättningen av företagarförenings styrelse grundar sig främst på riksdagens beslut år 1968. Enligt reglerna skall majoriteten av ledamöterna utses av staten, landstinget och i förekommande fall kommun som inte deltar i landsting. År 1974 kompletterades reglerna så att regeringen skall utse två styrelseledamöter efter förslag från facklig huvudorganisation. Med hänsyn till att de fackliga organisationernas regionala indelning i vissa fall inte överensstämmer med länsindelningen finns det praktiska fördelar med den nuvarande ordningen. Jag vill även påminna om att länsarbetsnämndernas styrelseledamöter utses genom regeringsbeslut utan att detta upplevs som någon onödig centralisering. Mot denna bakgrund anser jag att det inte finns något skäl att ändra nuvarande ordning.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att regeringen nyligen utfärdat föreskrifter om företagarföreningarnas arbete, bl.a. hur styrelserna skall utses. Dessa bestämmelser kommer att gälla från den 1 juli i år. Jag och många andra har funnit att det är en onödig centralisering att regeringen utser de representanter som de fackliga organisationerna numera skall ha i föreningsstyrelserna. Vi anser att organisationerna själva borde ha den rätten. Jag tycker det är bra att arbetstagarna blir representerade i dessa styrelser. Det kommer att tillföra styrelserna sakkunskap och erfarenheter, och det kommer att skapa ökad förståelse mellan arbetsgivaroch arbetstagarintressen, något som ju också kan göra sig gällande i företagarföreningarnas verksamhet. Företagarföreningen är ju ett typiskt länsorgan — den arbetar med frågor som rör det egna länets näringsliv. Den insyn som erfordras från staten på grund av att staten lånar ut pengar har ju tillgodosetts genom två representanter som länsstyrelsen tillsätter, varav den ena är landshövdingen. Det bör räcka för statens del. Jag anser att det vore en åtgärd som skulle förstärka det regionala inflytandet om de fackliga organisationerna själva finge utse sina representanter. Svaret är negativt. Det heter att den nu föreslagna ordningen är bra, och det av två skäl. Det ena är att i vissa fall överensstämmer inte länsindelningen med de fackliga organisationernas indelning. Jag måste säga att det är ett svagt argument. Detta problem finns ju redan nu för de fackliga organisationerna, när de skall föreslå representanter. Det andra skälet är att det även nu förekommer att länsarbetsnämndernas styrelseledamöter utses genom regeringsbeslut och att detta inte har väckt någon opposition. Den saken kanske många inte har tänkt på, men vi har i varje fall i Gävleborgs läns landsting tagit upp frågan. Vi menar att även detta borde ändras så att man från länet fick utse representanter i länsarbetsnämndernas styrelser. Jag tycker att det borde ske en omprövning av de föreskrifter som utfärdats. En tänkbar ordning vore, om man nu inte kan låta fackorganen själva utse sina talesmän, att landstingen i stället för regeringen finge utöva själva beslutsrätten när det gäller dessa styrelserepresentanter. Det skulle innebära en viss decentralisering, och jag skulle vilja fråga hur arbetsmarknadsministern ser på detta.
Herr talman! De fackliga organisationerna, som ju är inblandade i det här och vilkas önskemål vi har tillgodosett genom att ge dem representation, är helt överens med oss om att detta är den riktiga ordningen. Jag tog inte upp den så att säga konstitutionella frågan, som herr Olsson i Järvsö helt har förbigått. Om man skulle bestämma sig för att organisationerna själva skall få fatta beslut, så är det en myndighetsutövning som man uppdrar åt dem. Det kan vi enligt regeringsformen inte göra utan att stifta en alldeles speciell lag, och en sådan lag måste förutsätta mycket, mycket starka skäl. De två inblandade organisationerna — LO och TCO och deras regionala organ — är också, som jag sade, helt överens om att det nu föreslagna tillvägagångssättet, att de förordar representanter och vi utser dem, är det lämpligaste. Det händer ju inte att regeringen går förbi de representanter som organisationerna förordat. Det viktigaste är att man får kunniga och duktiga kvinnor och män från länen, och det finns garantier för detta numera, eftersom organisationerna förordar dem vi utser.

Herr talman! Att arbetstagarorganisationerna själva anser tillvägagångssättet lämpligt är ändå något som kan ifrågasättas. Jag tror att om denna fråga skulle tas upp till verklig diskussion ute i länen skulle det visa sig att organisationerna hellre själva ville besluta om sina representanter än bara föreslå dem. Det är ändå en oändlig skillnad. Vi har ju på många olika områden genomfört decentralisering av beslutsrätten. Hela omorganisationen av länsstyrelserna är ett steg i den riktningen, och länsberedningens nu framlagda förslag, där man vill ta ytterligare ett steg, går i samma riktning. Man säger att en uppgift bör ej ligga på högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till de av beslutet direkt berörda. Jag tycker inte att denna fråga ligger på den nivån att regeringen bör tillsätta dessa ledamöter i företagarföreningarnas styrelser. Vad sedan de konstitutionella frågorna beträffar kan ju regeringen föreslå en lagändring härvidlag, och jag skulle vilja rekommendera att en sådan lagändring sker. Det vore ett led i den decentralisering och den förskjutning av beslutanderätten ner till människorna, som vi ju ändå allmänt eftersträvar. Om detta mot förmodan inte skulle gå att genomföra så finns möjligheten att låta landstingen svara för besluten i sådana här fall.
Herr talman! Jag kan inte inse att de fackliga organisationerna skulle känna sig särskilt tacksamma för att landstingen får bestämma vilka representanter organisationerna skall ha. Jag tycker att den ordning vi har nu är alldeles utmärkt, och jag kan försäkra att vi inte tillämpar någon som helst byråkrati. Vi följer bara det formella — vi får förslag och utser representanterna omedelbart. Den nuvarande ordningen är alltså inte på något sätt krånglig.
Herr talman! Om landstingen utsåg dessa styrelserepresentanter skulle det självfallet även då ske efter förslag av de fackliga huvudorganisationerna. Och det förfarandet anser jag skulle vara bättre från länsinflytandesynpunkt än att regeringen utser representanterna. Jag tycker först och främst att man skall göra en sådan lagändring så att de fackliga organisationerna själva får utse sina representanter i företagarföreningarnas styrelser. Då blir det analogt med vad som sker i styrelserna för de enskilda och allmänna företagen, som jag tycker i många fall kan jämföras med företagarföreningens verksamhet inom resp. län.
Herr talman! Herr Gillström har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att införa gällande yrkesbeteckningar också för människor som får sin anställning genom arbetsvården. Jag har samma uppfattning som herr Gillström i denna fråga. Vid arkivarbete bör användas yrkesbenämningar som så långt möjligt motsvarar vad som annars tillämpas för liknande arbetsuppgifter. Jag kommer att föranstalta härom.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, som är föranledd av den oro som människor i arkivarbete känner inför en mycket oviss framtid. Utslagningsprocessen i vårt samhälle tycks öka. Naturligtvis är det bra att denna möjlighet med arkivarbete finns för dessa människor, men från samhällets sida får vi akta oss, så att vi inte skapar en ny låglönegrupp med sämre sociala villkor än andra anställda. Statligt och kommunalt arkivarbete ger t.ex. färre semesterdagar och lägre lön än den på vanligt sätt anställde har, även om arbetsuppgifterna är lika. Det rekommenderas att arkivarbetstjänsten skall fortgå under fem år. Därefter finns möjligheter till s.k. personliga tjänster. Enligt uppgift får AMS dock inrätta högst 150 sådana personliga tjänster. Om man betänker att vi f.n. har ca 15000 tjänster i arkivarbete, så blir detta 1 96. Är det inte en alldeles för liten del? Visserligen får en myndighet gå upp till 3 96, men det förutsätter ju då att andra myndigheter ligger långt under 1 96 för att antalet 150 för landet skall räcka till. F.n. finns det över 200 obehandlade framställningar om personliga tjänster utöver de 150, och Statstjänstemannaförbundet har begärt att ytterligare 200 tjänster inrättas. När kan beslut om dessa fattas? I vissa fall sker ledigförklarande av tjänster statligt och kommunalt, varvid det vore rimligt att någon med långvarigt arkivarbete i förvaltningen i fråga kunde få tjänsten. Tyvärr sker detta inte särskilt ofta, utan under olika motiveringar anställs annan person utifrån. Arkivarbetsplatsen permanentas mer eller mindre och arbetsgivaren får en ofta god arbetskraft som betalas av staten. Är detta ett önskvärt förhållande, och hur är det möjligt att påverka denna för den anställde inte alltför tillfredsställande situation? Jag är fullt på det klara med att dessa förhållanden kanske inte ryms inom ramen för den framställda frågan, men jag vore glad om herr statsrådet kunde svara också på dessa nya frågor, som har anknytning till det problem som jag har pekat på. Jag vill också fråga: Hur kommer herr statsrådet att föranstalta om införande av yrkesbenämningar? Pågår något arbete med saken i någon arbetsgrupp? När avser man att ta utlovat initiativ?
Herr talman! Jag har självfallet bara svarat på den fråga herr Gillström ställt till mig. Vi kommer i departementet att se till att det löfte jag här har givit på regeringens vägnar med det snaraste infrias. När det gäller antalet arkivarbetare — den saken nämndes inte alls i den ursprungliga frågan — kan jag nämna att vi väntar en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen på den punkten. Denna framställning kommer vi att behandla så snart vi får den.
Herr talman! Jag tackar för det tillägget. Jag ber om ursäkt om jag har utsträckt frågandet för långt. Det beror på att intresset för denna lilla sak varit stort, och man har bett mig att framföra dessa synpunkter. Men til syvende og sidst är det ändå den fråga som jag ställt till statsrådet och som statsrådet här har besvarat som är den intressanta. Man avvaktar nu ivrigt ett besked om hur departementet kommer att föranstalta om införande av yrkesbenämningar. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Fru Nordlander har frågat mig om jag för min del är beredd att medverka till att, eventuellt i samråd med statens prisoch kartellnämnd, SPK, få till stånd överläggningar med handelns organisationer i syfte att få systemet med lockpriser ersatt av inriktning på en lägre prisnivå.
Konsumenterna uppvaktas då och då med reklammaterial av typen ”rabattcheckar”, som sammanlagt beräknas ge dryga tusenlappen i förtjänst vid inköp av vissa varor. Tidningarnas heloch halvsidesannonser reklamerar för s.k. extrapriser. Från handelns sida har emellertid uppgivits att systemet med lockpriser i verkligheten är fördyrande för konsumenterna. Det är de som får betala de dryga reklamkostnaderna.
Regeringen har i dag uppdragit åt SPK att i anslutning till det utredningsarbete som nämnden bedriver beträffande kampanjprissättning också undersöka möjligheter att begränsa denna. I uppdraget ingår att konsumenternas intresse av låg och jämn prisnivå skall beaktas samt att nämnden skall samråda med berörda myndigheter och handeln.
Enligt uppgift skall Konsum Stockholm hos handelsdepartementet ha hemställt om en utredning av veckoannonseringen, som i hög grad är knuten till lockprissystemet. Är statsrådet för sin del beredd medverka till att, eventuellt i samråd med SPK, få till stånd överläggningar med handelns organisationer i syfte att få systemet med lockpriser ersatt av inriktning på en lägre prisnivå?

Herr talman! Jag tackar handelsministern Feldt för svaret på min enkla fråga. Handelsministern anser att lockprissättningen i varje fall bör begränsas. Men man kan ifrågasätta om det är tillräckligt. Anledningen till min fråga var att ett häfte med rabattcheckar ramlade ned i min brevlåda. Det innehöll inte mindre än 48 checkar till ett sammanlagt värde av 1 200 kronor om jag köper de varor som omfattas av rabatterna, som avsåg allt från hundmat och toalettpapper till olika kapitalvaror på Bra stormarknad. Sedan frågan ställdes för 14 dagar sedan har det hunnit komma ytterligare rabatterbjudanden, reklam och annonsmaterial. Ett sådant erbjudande gäller kontorsmöbler och har tydligen sänts till dem som sysslar med kontorsarbete av olika slag. Det reklammaterialet består av en s.k. magisk låda som kostar 4:35 att framställa — det talar man snällt om. Man ber om hjälp att nå fram till rätt person, alltså någon som har användning för kontorsmöbler. I lådan finns ett papper med ytterligare erbjudande: om man besöker en viss utställning får man en penninglott som man kan vinna 350 000 kronor på. Dessutom har det till mig kommit gruppkorsband med erbjudande om ytterligare rabatter. Därutöver innehåller de stora dagliga tidningarna varje vecka flera 25 000-kronorsannonser om lockpriser. Det är lätt att konstatera om man tittar i dagens tidningar. Omfattningen av lockpriserbjudandena har nu blivit så stor att handeln själv börjat reagera. Många butiker kan inte längre hänga med i konkurrensen. Konsum har gjort en rundfråga till fabrikanter och grossister. Nästan alla var överens om att den nuvarande prispolitiken helt förrycker riktlinjerna för normal och sund handel. Slakteriförbundet, med varumärket Scan, anser exempelvis att lockprissystemet kan bedömas ur många synvinklar. Prisjippopolitiken medför säljproblem, ett komplicerat produktionskostnadssystem, ett mera komplicerat marknadsplaneringssystem och ett betydligt mer omständligt planeringsarbete på detaljhandelssidan. Till detta kommer att annonskostnaderna utan tvivel måste ligga högre än tidigare under den normala handelns tid. Det nuvarande systemet blir från ekonomisk synpunkt definitivt dyrare för konsumenterna än en lugnare konkurrenslinje. Produktionskostnaderna blir högre, eftersom charkuterifabrikerna måste åta sig en ökad kapacitetskostnad, om varuutbudet tidvis skall pressas uppåt. Det uttalandet är säkert allmängiltigt för övriga produktionsoch varuområden. Konsum Stockholms reklamchef säger om lockprissystemet: Lockpriser innebär social orättvisa, minskar konkurrenskraften och ger trist reklam. Han hävdar vidare, att det bör vara kooperationen djupt motbjudande att spela med i ett marknadsföringssystem som mest gynnar de redan bäst ställda. Tycker handelsministern att systemet med lockpriser över huvud taget kan accepteras?

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om innehållet i konsumentupplysningsprojektet En studie i konsumentfostran svarar mot de intentioner som Nordiska ministerrådet hade i samband med att utredningsuppdraget gavs. Nordiska kommittén för konsumentfrågor startade 1 juli 1972 projektet En studie i konsumentfostran. Den 1 juli 1974 upplöstes Nordiska kommittén för konsumentfrågor, och i stället bildades en ämbetsmannakommitté för konsumentfrågor under Nordiska ministerrådet. Därigenom kom det aktuella projektet att från den 1 januari 1975 tillhöra Nordiska ministerrådets ansvarsområde. Projektet utförs vid pedagogisk-psykologiska institutionen vid lärarhögskolan i Malmö. Det syftar till att undersöka förutsättningarna för utbildning i konsumentkunskap på mellanstadiet i skolorna i de nordiska länderna. I projektet ingår också att konstruera läromedel som kan användas vid sådan utbildning. Projektet skall avslutas med utgången av år 1975. Den undervisning som åsyftas i frågan har skett inom ramen för ett pedagogiskt experiment vars syfte är att testa viss undervisningsmetodik. Det är alltså fråga om en vetenskaplig undersökning, och enligt etablerad praxis brukar det lämnas åt vetenskapsmännen att själva utveckla sina metoder. Eftersom undersökningen fortfarande pågår vill jag inte nu göra något uttalande om dess metodik. Innan undersökningens resultat har redovisats, är det heller inte möjligt att avgöra om den svarar mot de intentioner som finns hos de nordiska regeringarna beträffande undervisning i konsumentfrågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är närmast förvånad över att statsrådet inte kan uttala sig över om intentionerna svarar mot direktiven för det här konsumentupplysningsprojektet genom Nr 42 att bara ta del av materialet. Man behöver inte vänta på resultatet. Av Torsdagen den snittet Undervisning slutar för övrigt i morgon. 20 mars 1975 Jag vill beröra avsnittet Klarar vi oss utan bil?, som går i årskurs6. I I direktiven står bl.a.: ”Det är viktigt att undervisningsmaterialet en — Om innehållet i visst dast delvis ges karaktären av faktainsamlingar och att färdiga värderingar — konsumentupplysså långt möjligt uteslutes ur materialet.” ningsprojekt Att behandla bilens roll i sam hället i ett sådant här sammanhang tycker jag är välvalt. Men jag måste fråga statsrådet om han anser materialet fritt från färdiga värderingar. Jag skall citera det som sägs till bild 17 i ett bildband: ”Ja, barnen skulle väl helst stå bundna för det mesta om våra trafikplanerare fick som de ville. Människan skall anpassas till bilarna och inte tvärtom. Det tycker vi väl alla är riktigt? Eller skulle det kanske vara tvärtom?” Till bild 28: ”Myndigheterna försöker på olika sätt, som du här sett exempel på, att anpassa oss till bilismen. Kan du ge förslag till hur bilismen kan anpassas till oss?” ”Ifrågasätt myndigheternas beslut! Medan vi funderar, fortsätter de självsvåldigt att bygga fler och fler vägar.” Beträffande olycksfallsstatistiken lämnas dessutom i elevhäftet direkt felaktiga uppgifter. Man säger bl.a. att 1968 dödades 1 268 människor. Ännu fler nu, skriver man. I verkligheten finns tvärtom en trendmässig nedgång när det gäller dödsfallen i trafiken. I tidningspressen har påståtts att den här kursen skulle syfta till att göra oss till bilhatare. Jag anser snarare att man syftar till att göra barnen till samhällshatare. Jag skulle ändå vilja fråga herr statsrådet om inte detta visar prov på färdiga värderingar i materialet. Jag skulle också vilja fråga om statsrådet har varit medveten om kursens innehåll. Kan det anses som ett utslag av nordism att politiskt så tendentiöst material sprids bland 11—13 åringar i Norden?
Herr talman! Herr Sellgren diskuterar det här materialet som om det var en färdig undervisningsplan, som om det var fråga om läroböcker eller liknande som skall användas vid undervisning i skolorna. Det är det alltså inte — det är fråga om ett i tiden och till omfånget begränsat pedagogiskt experiment, där man försöker testa hur eleverna reagerar inför olika slag av undervisningsmaterial. Skulle det bli fråga om att göra en lärokurs i konsumentfostran — herr Sellgren använde ordet kurs, vilket visar att han kommit litet snett i sin bedömning av frågan — skulle den naturligtvis inte se ut på detta sätt. Jag reagerar på samma sätt som herr Sellgren inför de här frågorna. Jag tycker att de var i vissa fall förvånande, i vissa fall rent ut sagt dumma. Men jag tror att det lönar sig väldigt litet att gräla med några docenter i pedagogik om vilka metoder de använder i sin forskning. 17 Nu är detta projekt avslutat, och vi får väl se om det blir några resultat som hjälper oss när vi skall börja diskutera det som är väsentligt — hur läroplaner och sådant skall se ut när det gäller konsumentkunskap. Om mina intentioner får råda kommer materialet inte att se ut på detta sätt.
Herr talman! Jag tackar för den personliga mening som statsrådet nu framförde. Det skulle ha varit välgörande om statsrådet hade uteslutit det formella svaret och givit det personliga svaret på en gång. Det är fråga om en provkurs. Elever i hela Norden utsätts för detta material, denna indoktrinering. Jag tycker inte att man skall gräla om dessa vetenskapsmän; jag tycker att de visat sig dumma, olämpliga att syssla med sådana här saker. De har helt enkelt inte följt intentionerna. Dessutom vill jag fråga om det är riktigt att man ålägger de lärare som arbetar med detta material att inte yppa något utåt — de hart.o.m. skrivit under förbindelser med sådant innehåll. Det har också sagts mig att SÖ:s representant i gruppen skulle ha avstyrkt projektet i den utformning det fick. Det är ju ett försöksprojekt, som bör ha så hög klass som möjligt. Vidare har jag erfarit, att om detta projekt skulle prövas av SÖ:s läroboksnämnd skulle det underkännas. Då frågar jag mig: Bör inte sådant här material prövas av Nordiska ministerrådet med den status och det ansvar som det har, innan materialet ens på försök lämnas ut till skolor i Norden?
Herr talman! Det var många frågor, herr Sellgren, och jag har inte många sekunder på mig att svara. Min principiella inställning är att vetenskaplig metodik skall utvecklas av vetenskapsmän och inte av en politisk instans som Nordiska ministerrådet. Om herr Sellgren tänker efter tror jag att han instämmer i den principen. Enligt vad jag har mig bekant har skolöverstyrelsen konstaterat att för detta projekt krävdes inte dess tillstånd utan det var den lokala skolstyrelsen som skulle ta ställning till om experimentet skulle äga rum eller inte. Enligt upplysningar som vi har fått av projektledaren har föräldrar, lärare och elever informerats om projektets syfte och allmänna innehåll, och föräldrarna har fått ta ställning till om de ville att deras barn skulle medverka i det. Det har skrivits om projektet i tidningar och tidskrifter, det har hållits symposier osv., så det har funnits många tillfällen för allmänheten att ta del av vad man sysslade med. Det är möjligt — det kan jag varken bekräfta eller dementera — att undersökningsledaren själv, dvs. läraren, anbefallts att inte under experimentets gång redovisa resultaten utan vänta med det till dess att utredningen i sin helhet kunde presenteras.
Herr talman! Jag får återigen anledning att hålla med herr statsrådet: Torsdagen den det är vetenskapsmän och inte politiker som skall syssla med sådana 20 mars 1975 här saker. Det material jag har i ämnet Hur klarar vi oss utan bil? = har framställts av en vetenskapsman, men det är politikern i vetenskaps — Om pensionsförmåmannen som har trängt igenom i materialet.
Genom sättet på vilket samordningen sker mellan tjänstepension, ATP och folkpension har statspensionärer med förtidsuttag av folkpension erhållit sänkt totalpension i samband med basbeloppshöjningen den 1 december 1974 och höjningen av folkpensionerna den 1 januari 1975.
Det är det som är felaktigt, — nerna för statspenoch därför behövs det en prövning av sådant här material även om det = sionär med framställts av vetenskapsmän av i övrigt hög klass. förtidsuttag av När det gäller sekretessbeläggningen är det i hårdaste laget att man = folkpension skall skriva på en sekretessförbindelse under arbetets gång. Det svarar inte mot den offentlighetsprincip som Nordiska rådet antog vid sin 23:e session i Reykjavik.
Med anledning härav ber jag att få ställa följande frågor: Har statsrådet iakttagit att statspensionärer med förtida pensionsuttag erhållit sänkt totalpension i samband med höjningen av folkpensionerna den 1 december 1974 och den 1 januari 1975? Avser statsrådet vidtaga åtgärder för att förebygga sådana konsekvenser?

Herr talman! Herr Henmark har frågat om socialministern lagt märke till att statspensionärer som tagit ut sina folkpensioner i förtid har erhållit sänkt totalpension i samband med höjningen av folkpensionerna den 1 december 1974 och den 1 januari 1975. Herr Henmark frågar även om socialministern tänker vidta åtgärder för att förebygga sådana konsekvenser. Frågorna faller inom mitt område och har överlämnats till mig för besvarande. Enligt lagen om allmän försäkring kan ålderspension tas ut tidigare än vid 67 års ålder dock tidigast vid 63 års ålder om den försäkrade särskilt begär det. Tar någon på detta sätt ut pensionen i förtid, minskas pensionen med ett belopp som f. n. motsvarar sex tiondels procent för varje månad av förtida uttag. Enligt de regler som berör samordningen mellan allmän pension och statlig personalpension beaktas ett förtida uttag inte före fyllda 67 år. För tiden därefter inräknas den allmänna pensionen i princip i personalpensionen. I detta sammanhang beaktas dock inte den faktiska pensionen enligt lagen om allmän försäkring utan det belopp som skulle ha utgått om förtida uttag inte hade skett. Statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer har nyligen träffat pensionsavtal för statstjänstemännen. Enligt avtalet gäller statens allmänna tjänstepensionsreglemente med anslutande föreskrifter i allt väsentligt som kollektivavtal på den statligt reglerade sektorn. Det ankommer därför inte på mig att vidta några åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Löfberg för svaret. Det inger ingen särskild förhoppning för framtiden. Jag vet att detta i och för sig är en förhandlingsfråga, men jag vet också att en arbetsgivare alltid bör ha och brukar ha ett visst ansvar för sina arbetare och tjänstemän. I det här fallet inträffar emellertid det förunderliga att då man på grund av dyrtiden höjer pensionerna för vissa grupper av statspensionärer — basbeloppet höjs och det blir en höjning av själva folkpensionen — får en annan grupp, som ofta har en mycket liten pension, en sänkning av pensionen som en konsekvens av detta. Vilket förhandlingsresultat som än uppnåtts förvånar det mig att staten som arbetsgivare, som rent moraliskt borde ha ett ansvar för dessa pensionärer, kan säga att det här bryr vi oss inte om; det är ett förhandlingsresultat och det får vara som det är. Jag har blivit uppvaktad av flera personer i den här frågan, och jag har framför mig ett brev från en pensionär som fick sin pension sänkt med ett mycket litet belopp den 1 december och med ett något större belopp den 1 januari. Det är ganska underligt i ett läge då penningvärdeutvecklingen är sådan att man sett sig nödsakad att höja pensionerna för andra. Jag vill ändå ifrågasätta om detta kan vara riktigt och om inte regeringen i ett sådant här läge bör kunna åtminstone införa en tröskelbestämmelse, som säger att när en förändring sker får det inte medföra att någon grupp erhåller sänkt pension beroende på att andra får höjd pension.
Herr talman! Jag är glad över att konstatera att herr Henmark är medveten om att detta är en förhandlingsfråga. Då ter det sig emellertid märkligt att han tar upp den på detta sätt. Men det är hans ensak. Herr Henmark framhåller att det är mycket ovanligt att en grupp får sänkt statspension. Jag vill i anslutning härtill upplysa herr Henmark om att orsaken till att denna lilla grupp får sänkt pension — jag är medveten om att det i vissa fall kan förekomma — är det förtida uttaget. Annars fungerar allmänt sett statspensionärernas system på det sättet med de samordningsbestämmelser som finns att de i varje läge är försäkrade att få den högsta möjliga pensionen. Skulle i något enstaka fall den allmänna pensionen ge mer än statspensionen får statspensionärerna den högre pensionen. Men som regel ger statspensionen med det bruttosystem som tillämpas mer. Det är ytterst sällan som någon behöver välja den allmänna pensionen, men den möjligheten finns alltså. Samordningsbestämmelserna kan givetvis diskuteras. Detta är en väldigt krånglig och snårig materia, som har vuxit fram under årens lopp. Men jag vill understryka att bestämmelserna har antagits efter överläggningar med personalens huvudorganisationer. Som jag har sagt i mitt svar finns nu ett kollektivavtal på området, och förändringar skall alltså diskuteras i det forum där de hör hemma, nämligen i förhandlingssammanhang och inte här i riksdagen.
Nr 42 Herr talman! Eftersom statsrådet diskuterade förhandlingsresultatet, Torsdagen den får kanske även jag minna om det. 20 mars 1975 Den allmänna tjänstepensionen har vederbörande själv betalat inpeng= = ar till. Det syntes i våra lönekuvert under 1940-talet. Sedan har det ingått — Om pensionsförmåi förhandlingarna att det varit fråga om en tjänstepension. Den är inbetald = nerna för statspenoch intjänad. Dessutom har statstjänstemännen liksom andra betalat sina — sionär med folkpensionsavgifter. förtidsuttag av Samordningsbestämmelserna skall jag inte närmare gå in på. De utgör = folkpension ett förhandlingsresultat. Jag kan emellertid inte tänka mig att man, när man utformade dessa bestämmelser, räknade med att statspensionärerna vid sådana här tillfällen skulle få en lägre total pension. I ett läge då priserna går upp innebär detta att dessa statspensionärer får en lägre levnadsstandard, eftersom de får mindre pengar att leva på. Det förefaller mig cyniskt att arbetsgivaren kan ställa sig helt likgiltig till detta.
Herr talman! Man har nog förutsett effekten av dessa samordningsbestämmelser och de konsekvenser som herr Henmark påtalat och som i enstaka fall — det medger jag - kan innebära en sänkning av totalpensionen. Jag vill dock understryka och hänvisa till vad jag redan har sagt, nämligen att detta beror på det förtida uttaget. Under en period av livet har man egentligen fått för mycket enligt reglerna, och det får man sedan betala tillbaka. Att detta har förutsetts finns det många exempel på. Dessa effekter har förekommit inte bara den I december 1974 och den 1 januari 1975, som herr Henmark säger i sin fråga, utan även tidigare. De har uppmärksammats både av organisationerna och av statspensionärerna. Jag vill erinra om att ordföranden i Statspensionärernas riksförbund Ivar Werner skrivit en artikel i förbundets tidning om problemet med förtida uttag av folkoch tilläggspensionerna. Artikeln slutar med uppmaningen att man skall tänka sig för noga innan man gör ett förtida uttag. Jag understryker än en gång, herr Henmark, att den här frågan bör diskuteras och åtgärdas i samband med avtalsförhandlingarna, om det bedöms som nödvändigt.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden är i dag betydligt ljusare än när vi förra året diskuterade arbetsmarknadsfrågorna. Då var nästan 40 000 fler människor utan arbete. Antalet lediga platser var bara en tredjedel av antalet arbetslösa. I dag har den relationen förbättrats, så att det går två arbetssökande per ledig plats. Detta är en förbättring men inte bra nog. Man kan kanske bäst skildra ljusningen på arbetsmarknaden genom att visa på ökningen av antalet sysselsatta totalt. 127 000 fler människor har arbete i dag än för ett år sedan. Jag skall inte gå in på orsakerna här, men sambandet med den ekonomiska politik som fördes under 1974, där den sänkta momsen var det kanske viktigaste inslaget, är alldeles uppenbart. Vissa orostecken finns dock. Antalet nyanmälda platser i tillverkningsindustrin i februari 1975 var klart lägre än i februari 1974. Varsel om personalinskränkningar har varit relativt få de senaste åren, men februarisiffran i år är den högsta sedan lågkonjunkturen 1972. Man kan sammanfatta och säga att läget är ovisst och att hög beredskap bör upprätthållas. Det konstaterandet sammanfaller också med vad statsrådet Bengtsson sade i sitt tal den 15 mars i Göteborg. Likaså består regionala skillnader. Arbetslöshetssiffrorna har det senaste året sjunkit mest i storstadsområdena. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög i skogslänen — 3,1 96 mot i storstadslänen 1,4 96. Förbättringarna på arbetsmarknaden som jag redovisat här gäller emellertid inte ungdomar i samma grad som andra. Därför har diskussionen i utskottet i huvudsak gällt hur man bör och hur man kan förbättra ungdomarnas situation. Det har bl.a. skett med utgångspunkt i folkpartiets förslag om utbildningsoch sysselsättningsgaranti till alla arbetslösa ungdomar. Låt mig därför gå rakt på sak och ta upp detta förslag och förklara bakgrund och bevekelsegrunder. Bakgrunden för oss när vi har lagt fram det här förslaget är att vi har konstaterat att arbetslösheten sjunkit snabbare totalt än vad den gjort för gruppen ungdom under 25 år. I februari förra året var 115 000 människor arbetslösa enligt AKU. Därav var 39 000 ungdomar under 25 år. Andelen ungdomar bland arbetslösa steg alltså. Jag vill tillägga att siffrorna för mars torde vara något bättre än februarisiffrorna. Man kan också konstatera att de ungdomar som är mest illa ute är de som ännu inte fått riktigt fotfäste på arbetsmarknaden. Det framgår tydligt om man ser på fördelningen medlemmar-icke-medlemmar i arbetslöshetskassor. Av de arbetslösa ungdomarna var i februari i fjol 16 96 medlemmar i någon kassa. I år är den andelen 11 96. Det är alltså de oförsäkrade som är mest illa ute. Många av dessa oförsäkrade ungdomar söker sitt första jobb. Många av dem får vänta länge på ett jobb därför att de har dålig eller felaktig utbildning. Det är därför vi vill tala inte bara om rätten till arbete utan också om rätt till kompletterande utbildning. Det är sant att arbetslösheten bland de välutbildade också varit och är ett bekymmer. Men man kan säga att detta faktum förvärrar situationen för dem som har dålig utbildning. Det är i det här fallet som så ofta annars de sämre utrustade som får bära den tyngsta bördan. Det största problemet ligger emellertid utanför statistiken. Jag tänker på dem som arbetsförmedlingen inte når, på dem som redan har resignerat inför svårigheten att få och behålla ett ordnat arbete, de som redan har hamnat i utkanten av samhällsgemenskapen. En studie som utförts vid barnavårdsnämnden i Stockholms kommun 1973 visade att den verkliga arbetslösheten bland ungdomar under 20 år låg 55 96 över den officiella. I den rapporten, som jag har här, redovisades erfarenheterna av särskilda beredskapsarbeten för ungdom. Det är en mycket intressant läsning. Lärorik och hoppingivande. Den visar nämligen hur viktigt det är för ungdomar med olika sociala problem att få kontakt med arbetslivet. Jag vill därför ett ögonblick uppehålla mig vid denna rapport, som handlar om barnavårdsnämndens beredskapsarbeten från september 1973 till juni 1974. Under den perioden fick 480 ungdomar mellan 16 och 20 år tillfälligt arbete inom olika områden i den kommunala förvaltningen. Det gällde barnomsorg, åldringsvård, parklek, miljövårdsarbete, reparationsarbeten osv. De ungdomar som erbjudits beredskapsarbete har haft dåliga betyg eller har av annan anledning haft svårt att få ett förvärvsarbete. Rapporten säger att många av dem har varit omhändertagna för olika former av vård eller på annat sätt uppmärksammats av myndigheterna. Enligt en särskild undersökning, som redovisas i den här rapporten, är en fjärdedel av dem som haft kontakt med barnavårdsnämnden just arbetslös ungdom. Behovet av särskilda insatser för att hjälpa dessa ungdomar till arbete är därför i det närmaste lika stort oavsett situationen på arbetsmarknaden i övrigt. Det har alltså inte blivit någon skillnad genom konjunkturuppgången. Erfarenheterna av dessa särskilda beredskapsarbeten för ungdomar är mycket goda. Det kan vara intressant att ta del av en sammanfattning av erfarenheterna i rapporten.

Projekten är beroende av ständigt förnyade anslag från kommun och länsarbetsnämnd, vilket medfört stora förseningar vid projektens igångsättning samt en ryckig och kortsiktig planering.” Det här är, menar jag, ett viktigt argument för en regelmässig uppsökande verksamhet. De 480 ungdomar som fått chanser till ordnat arbete genom de här beredskapsarbetena är på sätt och vis privilegierade. Det måste finnas tusentals och åter tusentals ungdomar runt om i landet som borde få samma chans, enligt vår mening. Långt fler än vad som nu är fallet borde få den här hjälpen till fotfäste på arbetsmarknaden. Att det är en god hjälp bekräftas av ungdomarna själva. Det har gjorts en enkät, där de har fått uttala sig. Några omdömen är rätt intressanta att ta del av. En säger: Det var bra att få ett jobb när man verkligen behövde det. Man fick inblick i arbetslivet. Det var en nyttig tidpunkt. En annan säger: Jag har blivit öppnare och säkrare. Bra att man fick chansen trots att man inte hade någon praktik. För många av dessa ungdomar blev den här tillfälliga anställningen en vändpunkt. En månad efter avslutat beredskapsarbete hade hälften av ungdomarna arbete på öppna marknaden. Arbetsledarnas, assistenternas och andra personers bedömning av verksamheten har också varit entydig. De säger att pojkarna och flickorna har förändrats, de har blivit öppnare, säkrare och vaknare. Med den här rätt utförliga redovisningen har jag velat betona att kampen mot ungdomsarbetslösheten är av stor betydelse också som socialt reformarbete. De ungdomar som blev hjälpta av de särskilda beredskapsarbetena skulle i mycket liten utsträckning själva ha sökt upp arbetsförmedlingen. De hade säkert inte gjort det så ofta och de hade säkert inte legat på så hårt att de av egen kraft fått ett arbete. Den uppsökande verksamheten är alltså mycket viktig. Nu säger kanske någon i kammaren: Visst pågår en sådan här upp sökande verksamhet. Ja, men vad vi vill är att alla ungdomar som en viss tid gått utan arbete skall kontaktas från samhällets sida och erbjudas fortsatt utbildning eller arbete. Vi tror naturligtvis inte att det helt plötsligt går att skaka fram fasta arbeten ur rockärmen för alla ungdomar som söker arbete. Vad vi vill är att de ungdomar som vill ha arbete skall erbjudas tillfälligt beredskapsarbete eller praktiktjänstgöring, samtidigt som man anstränger sig att ge dem arbete i öppna marknaden. I de fall där svårigheterna att få arbete beror på bristfällig yrkesutbildning menar vi att löftet till ungdomarna skall innebära att en plats finns för deras räkning vid lämplig utbildningsanstalt. De argument som vi har mött mot det här förslaget följer två linjer. Antingen säger man: Det här är just vad som pågår. Eller också säger man: Det här blir för dyrt. Det är sant att mycket av det jag har talat om redan sker. Särskilda AMU-kurser för ungdom inrättas, viss uppsökande verksamhet bedrivs, särskilda beredskapsarbeten har anordnats. Vi vill att detta skall utvidgas, så att alla ungdomar som vill komma i fråga omfattas. Det finns en risk — som jag också påvisat — att många av de ungdomar som bäst behöver vår hjälp ramlar igenom det ganska grovmaskiga nät som de här olika åtgärderna nu bildar. Vi vill att alla arbetslösa ungdomar skall ges chansen att i samråd med en förmedlare eller studievägledare gå igenom vad som bör göras för att få ett fast och meningsfullt arbete. Det andra argumentet, att det blir för dyrt, tycker jag är det enda som har en viss tyngd, men jag har ställt mig själv frågan och jag för den vidare: Vad kostar det att låta bli? Vi ger ungdomarna utbildning - ibland dyr utbildning. Vi ger alla arbetslösa kontant stöd när de är arbetslösa. Men vi kan inte ge dem arbete. Dessutom är ett ordnat arbete den kanske bästa vägen att förebygga allt det som kan leda till utslagning från samhällsgemenskapen. Kostnaderna för socialpolitiska insatser kan bli många gånger större längre fram om vi underlåter att ge de unga det stöd de behöver. En garanti av det slag som vi från folkpartiet föreslagit skulle vidare tvinga oss att samordna de olika insatserna på det här området. Hos den enskilda flickan eller pojken skulle det skapa en grundläggande trygghet inför inträdet på arbetsmarknaden. Jag tror också att den tryggheten skulle vara av betydelse för föräldrarna. Vi har från folkpartiet aldrig påstått att vi i detalj vet hur en sådan här garanti skall utformas. Det är därför vi begär att den skall utredas. Men vi tror fullt och fast på reformen som sådan. Nu kan vi emellertid inte slå oss till ro till dess den här garantisedeln är utskriven. Även om utredningsarbetet sker så snabbt som vi önskar tar det en tid, och vi måste omedelbart sätta in åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten bland ungdomarna. Det finns ju stor risk för att vi ganska snart står inför ett betydligt värre läge än i dag, och då bör åtgärderna finnas färdiga. Vi har därför i vår motion pekat på två åtgärder som tämligen snabbt borde kunna ge effekt. Den ena är att återinföra den s.k. femkronan. Och i det sammanhanget bör den nog omvandlas till en åttakrona. Den andra är att starta en inventering för att få fram dubbelt så många praktikplatser inom den statliga förvaltningen som vad nu finns. Jag vill säga, nu när båda de statsråd som är ansvariga för arbetsmarknadspolitiken är närvarande, att vi på den senare punkten glädjande nog blivit bönhörda redan innan motionen behandlats, eftersom ni från regeringen meddelat att en sådan inventering har satts i gång. En viktig faktor är också arbetsmarknadsutbildningen. Jag skall inte gå närmare in på den nu utan noterar endast att det blir tillfälle att återkomma till den senare under vårriksdagen. Jag vill till sist, herr talman, ta upp en speciell utbildningsfråga, nämligen företagsutbildningen. Förra året genomdrev utskottets majoritet en skrivning som innebar, att stöd om 6 kr. per timme skulle kunna ges då företag på grund av strukturomvandling eller av konjunkturskäl behöver omskola arbetskraft. Socialdemokraterna motsatte sig detta, och först genom lottning fick vi bifall till våra krav. Eftersom verksamheten tills vidare skulle vara ett försök, anvisades en ram på ca 5 milj.kr. Det glädjande har nu inträffat att regeringen bedömer detta stöd så viktigt, att man vill ha ytterligare penningmedel till förfogande. Det har aviserats att frågan härom skall tas upp på tilläggsstat. Men inte nog härmed. I propositionen 45 om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildning föreslås ytterligare satsning på företagsutbildning. Jag vill ärligt och uppriktigt säga att vi på vårt håll noterar detta med tillfredsställelse. Vi tror att det är en riktig satsning, som vi i flera år har röstat för här i kammaren. Jag skall stanna med detta, herr talman! Herr Jonsson i Mora kommer att ytterligare beröra en del av folkpartiets inställning i de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Jag vill bara sammanfattningsvis säga att det förhållandet att situationen nu är ljusare också återspeglas i ett mindre antal reservationer vid inrikesutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken än jag tror att vi haft något år tidigare. Men samtidigt har utskottet redovisat en oro inför framtiden, och att det är viktigt att vi har en hög beredskap. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi diskuterar i dag en av de viktigaste sektorerna i samhällslivet, nämligen arbetsmarknaden. Därmed berör vi en fråga som ligger nära varje människa: allas rätt till arbete. I år har diskussionen en speciell accent när det gäller arbete för ungdomen och för kvinnorna och när det gäller den regionala sysselsättningen. Hur stor vikt riksdagen lägger vid sysselsättningsfrågorna framgår av att 37 motioner har väckts i anslutning till budgetpropositionen på arbetsmarknadsområdet. Det finns en betydande enighet i utskottsbetän kandet, och den är något positivt. Det är särskilt tillfredsställande att en bred majoritet är beredd till långtgående åtgärder för att avhjälpa ett av de större problemen på arbetsmarknaden i dag, nämligen ungdomsarbetslösheten. Från centerpartiet har vi engagerat oss hårt i sysselsättningsfrågorna. År 1973 förde vi fram vårt program med 100 000 nya jobb som ett delmål. Det väckte stort intresse bland olika grupper i samhället, men socialdemokraterna var skeptiska, ja, i själva verket mycket negativa. I riksdagens protokoll från olika debatter under 1973 finns denna negativa attityd fastslagen. Med statsministern och finansministern i spetsen visade man ett beklagligt oengagemang, och det talades allmänt från socialdemokratiskt håll om hur orealistiskt centerns förslag om 100 000 nya jobb var. Det skulle t.ex. kosta 10 miljarder att genomföra programmet, framhöll finansministern, och centern framställdes i stort sett som ett oansvarigt parti. Man t.o.m. raljerade med vårt förslag på ett nära nog cyniskt sätt mot bakgrund av den stora arbetslöshet som vi hade då. I dag, herr talman, visar utvecklingen i denna fråga — lika väl som i många andra — att centerns förslag var ett realistiskt förslag. Socialdemokraterna accepterade vissa stimulansåtgärder, som centern föreslagit, och tack vare konjunkturen och stimulansåtgärderna blev centerns 100 000 nya jobb förverkligade. Utvecklingen har således gett centern rätt, inte bara beträffande de 100 000 jobben utan också beträffande ökningen av sysselsättningen inom industrin. Vårt program omfattade åtgärder för att öka sysselsättningen främst inom industrin och servicenäringarna. Detta var också, enligt socialdemokraterna, orealistiskt. De trodde inte att någon nämnvärd ökning var möjlig inom industrin. I själva verket har från februari 1973 till februari 1975 sysselsättningen inom industrin ökat med 104 000. Jag upprepar: Utvecklingen har gett centern rätt. Det har således hänt en hel del på arbetsmarknaden sedan vi i fjol vid denna tid diskuterade arbetsmarknadsfrågorna. Vi har i dag ett relativt gott läge på arbetsmarknaden. Vi kom sent in i högkonjunkturen och den påverkar fortfarande vår sysselsättning. Antalet arbetslösa uppgick i februari 1975 till 77 000; det är lika många som i januari men 24 000 färre än vid samma tid i fjol. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning har minskat under det sista året — detta kan också tas till intäkt för förbättringen i sysselsättningsläget. Länsarbetsnämndernas prognoser för första halvåret i år visar på ett fortsatt relativt gott sysselsättningsläge, men tecken på ett försämrat sysselsättningsläge finns. Orderingången till industrin, i synnerhet exportindustrin, dimpades redan under det sista kvartalet i fjol, och den utvecklingen har fortsatt i år. Tillströmningen av lediga platser har avtagit, och det gäller särskilt industrin. Inom sågverksoch pappersindustrin finns risker för permitteringar. Lågkonjunkturen är alltså på väg. Departementschefen räknar med en ökande arbetslöshet när han redovisar anslagen till det kontanta stödet vid arbetslöshet. Antalet ersättningsdagar per årsmedlem i arbetslöshetskassorna uppgick 1972/73 till 4,4. AMS har för budgetåret 1975/76 beräknat statens kostnader utifrån 5,0 ersättningsdagar per årsmedlem, men departementschefen utgår från 5,5 ersättningsdagar och räknar alltså med en högre arbetslöshet än AMS gör. Det är helt tydligt att problemen på arbetsmarknaden kommer att växa under årets gång. Bristerna på arbetsmarknaden finns fortfarande. Ungdomen, kvinnorna, de äldre och de handikappade har svårigheter på arbetsmarknaden. Trots de insatser som gjorts uppvisar arbetsmarknadssituationen också regionala skillnader. Skogslänens arbetsmarknadsutveckling är fortfarande högst otillfredsställande. I budgetpropositionen sägs det att ett klart förbättrat sysselsättningsläge noterats på många orter i de nordligaste länen, och detta återspeglas i att befolkningen inte har minskat i något av skogslänen under de tre första kvartalen 1974. Det är positivt att den slutliga folkmängdsstatistiken för 1974 visar att samtliga skogslän ökat sin befolkning. Ökningen av sysselsättningen inom industrin har bidragit till en jämnare befolkningsutveckling. Det är centerpartiets uppfattning att arbetsmarknadspolitiken måste bedömas utifrån de övergripande samhälleliga målsättningarna. Arbetsmarknadspolitikens effektivitet kan inte mätas bara i förändringar av antalet sysselsatta och arbetslösa. I fjol begärde centern en utredning och värdering av arbetsmarknadspolitiken i syfte att bättre samordna arbetsmarknadspolitikens mål med regionalpolitikens och med övriga övergripande samhälleliga mål. Inrikesutskottet hade då en mycket positiv inställning till vårt yrkande och förklarade att man hade anledning att utgå från att det skulle bli tillgodosett vid utformningen av direktiven till sysselsättningsutredningen.

Centern anser det inte rimligt att arbeta vidare utifrån rådande centraliseringsoch koncentrationsprinciper. Det är orimligt att sysselsättningsutredningen bygger sitt arbete på ett föråldrat regionalpolitiskt synsätt som utvecklingen i väsentliga delar redan har passerat. Det är kanske besvärande för dem som dikterade beslutet att erkänna detta faktum, men det skulle vara till gagn för människors arbetsmöjligheter och arbetstrygghet om så skedde. Jag tänkte på TV-skärmen visa två diagram som dokumenterar omfattningen av arbetslösheten i skogslänen. Arbetslösheten i skogslänen var i februari 3,1 26 mot 1,4 96 i storstadslänen och 1,8 96 i övriga län. Den är alltså i skogslänen mer än dubbelt så hög som i storstadslänen och knappt dubbelt så hög som i de övriga länen. Nästa diagram visar antalet lediga platser — den nedersta kurvan representerar skogslänen. Av diagrammen framgår vilken betydande skillnad som finns mellan skogslänen och landet i övrigt. Skogslänen har högre arbetslöshet, färre lediga platser. Vi skall observera att för de senaste åren är bilden något förändrad, men differensen mellan länsgrupperna minskar inte. Från centerns sida vill vi att människor i olika landsdelar och bebyggelsetyper skall ha likvärdiga levnadsbetingelser. För tätorter och glesbygder måste eftersträvas likvärdig standard, vilket bl.a. innebär tillgång till arbete. Vi understryker således starkt de näringspolitiska och sysselsättningspolitiska konsekvenserna av en decentralistisk regionalpolitik. Sysselsättningsutredningen bör enligt vår mening präglas av denna decentralistiska regionalpolitik. Vi kan inte från centern medverka till ytterligare koncentration och därmed försämrade livsbetingelser för de mindre kommunerna. Dessa synpunkter har framförts i centerns partimotion 1700, och vi har följt upp motionen i reservationen 1, som jag ber att få yrka bifall till. I den nedåtgående konjunktur vi har framför oss gäller det inte minst att värna om de grupper som har speciella svårigheter på arbetsmarknaden. Bland de sämst ställda är, som herr Eriksson i Arvika framhöll, just ungdomen. Herr Eriksson i Arvika talade ingående om ungdomsarbetslösheten och sade att man från andra partier än folkpartiet ansåg det för dyrt att sätta in åtgärder. Jag vill bara understryka att detta ju inte kan gälla centerpartiet. Vi slår vakt om sysselsättningen och vi anser i själva verket att ingenting är så dyrt för samhället som just arbetslösheten. Beträffande ungdomen är regeringens åtgärder i budgetpropositionen alltför svaga. Vi har i vår partimotion begärt att utredningsarbetet skall ske med förtur när det gäller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Detta har vi också fått gehör för i inrikesutskottet. Herr Granstedt kommer att mer ingående ta upp ungdomsarbetslösheten. Även i det goda sysselsättningsläget har det varit svårt att placera äldre och handikappade på den öppna arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att de handikappade får stadigvarande sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är där som de i första hand skall integreras. Rätten till arbete måste gälla alla i vårt samhälle. År 1975 är internationellt kvinnoår, och man skulle kunna beteckna 1974 som ett nationellt kvinnoår. Den största delen av sysselsättningsökningen svarade kvinnorna för. Av kvinnor i åldern 25-54 år ingick under fjärde kvartalet i fjol 73 96 i arbetskraften, och en del åtgärder vidtogs för att förbättra kvinnornas möjligheter till arbete. Men kvinnorna har fortfarande speciella svårigheter på arbetsmarknaden. Arbetskraftsundersökningarna visar att nedgången i arbetslöshet sedan 1973 framför allt gäller männen. Orsaken till detta torde främst vara att den växande arbetskraftsefterfrågan har gällt yrkesområden till vilka män traditionellt rekryteras. De åtgärder som jämställdhetsdelegationen har initierat för att få kvinnor till speciellt manliga yrken har inrikesutskottet studerat vid besök i Kristianstads län. Då jag redogjorde för dessa åtgärder i mitt anförande i arbetsmarknadsdebatten i fjol skall jag nu inskränka mig till att understryka åtgärdernas positiva effekter. Vi sitter hårt fast i gamla fördomar och värderingar. En arbetsgrupp som tillsatts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation beräknar att det till 1985 behövs minst 75 500 nya jobb i långvård och barnomsorg. Man räknar med att en stor del måste täckas av kvinnlig arbetskraft. Detta är naturligtvis i och för sig realistiskt med hänsyn till det faktiska könsbundna yrkesvalet, men här borde verkligen krafttag tas för att få en mer differentierad rekrytering. I en nedåtgående konjunktur är det viktigt att vi snabbt kan sätta in de stimulansåtgärder som behövs, och det är nödvändigt med en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Detta framhöll också herr Eriksson i Arvika. Det är glädjande att centern och folkpartiet har fått sitt krav på en beredskapsplan tillgodosett i riksdagen. Denna beredskapsplan kan ge oss möjligheter att motverka en växande arbetslöshet. Sedan vill jag också helt kort kommentera några motioner. I motionen 1692 förordas att bidragsunderlaget när det gäller halvskyddad sysselsättning förutom kontantlön och semesterersättning skall inkludera även de sociala kostnaderna. Jag vill här hänvisa till utskottets mycket positiva skrivning. Bidraget förstärktes betydligt 1972. En viss förskjutning av bidragets andel av de totala personalkostnaderna kan ha ägt rum under de senaste åren, men utskottet anser inte att ändringen är så stor att den nu motiverar en ändring av bidraget. Utskottet framhåller också att om det framdeles visar sig att bidraget har otillräcklig stimulanseffekt, så får frågan om justering tas upp. Från centern har vi ytterligare en reservation. Det gäller ingen stor fråga. AMS har önskat en gemensam anslagspost för allmänna och särskilda beredskapsarbeten. Det har nämligen visat sig svårt att strikt upprätthålla skillnaden mellan allmänna och särskilda beredskapsarbeten. En gemensam anslagspost skulle innebära en administrativ förenkling.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

Herr talman! Innan jag kommer in på det tal jag egentligen skulle hålla, vill jag säga några ord med anledning av det anförande som hölls av herr Eriksson i Arvika. Han talade denna gång inte i egenskap av utskottets ordförande utan som folkpartistisk riksdagsman och för den reservation som baserats på folkpartiets motion 399 om ungdomsarbetslösheten i vårt land. När jag läste denna motion, vari det krävs en garanti för att all ungdom skall beredas meningsfullt arbete, blev jag litet förvånad. I kravet på garanti är nämligen ett socialistiskt element inbakat. Man kan inte i ett kapitalistiskt samhälle genomföra ett meningsfullt arbete åt alla. Det går inte, och därför kunde jag givetvis inte stödja motionen och reservationen, utan jag har avgivit ett särskilt yttrande där jag bl.a. poängterat att om ett sådant program som folkpartiet här lanserat skall förverkligas och inte bara stanna på papperet, så fordras att samhället och de anställda i företagen får ett radikalt annorlunda inflytande i det ekonomiska livet. Och det vill ju folkpartiet inte alls vara med om. Då blir frågan varför man väckt denna motion. Herr Eriksson nämnde att man från folkpartiets sida inte i detalj har utarbetat något förslag angående denna garanti, utan man anser att frågan skall utredas. I folkpartiet tror man emellertid att om femkronan höjs till 8 kr., så innebär det ett bra steg framåt — som om företagarna i det här landet skulle anställa fler ungdomar och skapa fler arbetstillfällen, bara de fick ytterligare 3 kr. mer i timmen för varje anställd ungdom. Men det väsentligaste i herr Erikssons inlägg var: Vi anser att ungdomar som vill ha arbete skall få kontakt med en arbetsförmedling, så att all denna ungdom kan få ett meningsfullt arbete. Jag kom att tänka på mitt eget län, Västernorrlands län; där skapas det inte fler arbeten genom att det anställs fler arbetsförmedlare eller genom att ungdomen går till arbetsförmedlingen. Det är bristen på arbetstillfällen det är fråga om, och här vill folkpartiet inte vara överens med oss om åtgärderna. När exempelvis Svartvik lade ned sin produktion och närmare 300 arbetare blev arbetslösa, var det arbetsförmedlingens första uppgift att se till att dessa avskedade massaarbetare fick jobb, eftersom de annars hade hamnat i arbetslöshetsstatistiken. Man lyckades med detta, men i stället hindrades närmare 300 ungdomar att få arbete. Hur kan folkpartiet lösa detta ungdomsarbetslöshetsproblem genom arbetsförmedlare? För mig verkar det faktiskt som sådd på hälleberget. Möjligen kan man genom detta framträdande tala till en del unga, som inte är informerade, och förklara att man har visat stor aktivitet för att skapa sysselsättning åt den arbetslösa ungdomen. Sedan, herr talman, övergår jag till det som jag var inställd på att säga. Jag vill då redan inledningsvis yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 2 i inrikesutskottets betänkande nr 3, där det hemställes att sysselsättningsutredningen ges i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt aktionsprogram mot arbetslöshet och undersysselsättning. Till kapitalismens väsen hör arbetslöshet och undersysselsättning. Full sysselsättning i den meningen att antalet lediga platser som svarar mot de arbetssökandes antal kan förekomma längre eller kortare tider. Ständigt finns dock den dolda arbetslösheten, som kan vara mycket besvärande och omfattande. Denna bild kännetecknade de första 10-15 åren efter kriget. I de stora kapitalistiska länderna har under många år arbetslöshetssiffrorna hållits nere på grund av en omfattande upprustning. Men trots upprustningar och krig noteras i dag de högsta arbetslöshetssiffrorna på många år i flera av de kapitalistiska staterna.

Beslutas det bara om statliga stimulansåtgärder i en dylik vågdal, så är all rättfärdighet uppfylld, och man inväntar ett nytt ekonomiskt uppsving. Att de arbetslösas antal blir allt större efter varje dylik ekonomisk vågdal tycks inte nämnvärt intressera de styrande. Då stagnationstendenserna från mitten av 1960-talet började visa sig och då arbetslöshetsoch utslagningsproblem fick allt större proportioner, försvann begreppet ”full sysselsättning” och ersattes med uttrycket ”balanserad arbetsmarknad”. Tydligen hade man tvingats att acceptera en arbetslöshet på högre nivå, varvid även utslagningen och omstruktureringen blev en nödvändighet. Utslagningen ökar, men de utslagna sugs inte upp av nästa konjunkturuppgång. Vi har att räkna med en permanent arbetslöshet. Ändå stiger kravet på sysselsättning och utkomstmöjligheter från bl.a. de gifta kvinnorna, då endast en inkomst i familjen inte räcker för att klara de ständigt stigande priserna och hyrorna. Båda i familjen måste ha arbetsinkomst. Även bland ungdomen är arbetslösheten besvärande stor. Även om Sverige i nuvarande läge visar låga arbetslöshetssiffror i förhållande till andra kapitalistiska länder i väst, är Sverige bundet till dessa länders ekonomi genom sin anknytning till EG, sin kapitalexport och sin allmänna politiska orientering, vilket kan komma att skapa stora sysselsättningssvårigheter på sikt. Även om de kapitalistiska länderna kan räkna med s.k. konjunkturtoppar också i fortsättningen, kommer man inte att kunna upprätthålla full sysselsättning enligt den gamla klassiska modellen ens med ett omfattande stöd från staten. Man måste räkna med en permanent arbetslöshet också under en s.k. högkonjunktur. Kapitalismen har slutgiltigt vuxit från det stadium då den på sina konjunkturtoppar och med understöd av staten förmådde upprätthålla full sysselsättning. Tidigare kännetecknades utvecklingen i Sverige av en nästan ohämmad regional obalans. Det fanns överflöd av sysselsättning men endast i vissa områden. Flyttlassen från Norrland hörde till ordningen för dagen. Det var tillväxten av arbetsmarknaden i de större städerna i södra och mellersta Sverige som skulle tillfredsställas. Socialdemokratin hade då skaffat sig en egen teori om hur dessa problem skulle lösas. Den kom till uttryck i den s.k. strukturutredningens betänkande, kallat Samordnad näringspolitik, i början av 1960-talet. Sedan några år har dock den hastiga tillväxten i dessa städer i södra och mellersta Sverige upphört. Numera är arbetslösheten även där besvärande. Vad Sverige behövde vore ett långsiktigt program mot arbetslöshet och undersysselsättning. Även om man med ett dylikt program kom till insikt om att kapitalismen inte förmår lösa arbetslöshetsproblemen utan att endast en socialistisk ekonomi kan förverkliga sysselsättning åt alla, kan ett dylikt program vara av betydelse för att skapa sysselsättning i nuet. I motion nr 1707 har tre huvudlinjer skisserats. Jag vill redogöra för dem helt kortfattat. För det första: Utbyggnad av statliga industrier med tyngdpunkter i de regioner som har de svåraste sysselsättningsoch utvecklingsproblemen. För det andra: En långsiktig utbyggnad av och strukturförändring i För det tredje: Ett stort ekonomiskt och politiskt specialprogram för social och miljömässig rehabilitering av samhället. Investeringar i ny, progressiv forskning på olika områden. Detta är en kortfattad sammanfattning. Den som är intresserad kan läsa motionen. Om detta förslag från vänsterpartiet kommunisterna säger utskottsmajoriteten i betänkandet: ”Det program som motionärerna skisserar förutsätter en allmän omprövning av grunderna för vårt ekonomiska system.” Detta vill inte utskottsmajoriteten vara med om, varför man föreslår att motionen avslås. Utskottets sex socialdemokratiska ledamöter är tillsammans med de borgerliga ledamöterna helt överens om att det kapitalistiska systemets grunder vill man inte rucka på. Dessa grunder ' skall inte ifrågasättas.

Vad kommer de många socialdemokratiska arbetarna att säga om ett dylikt ställningstagande — de som vill ha en socialistisk ekonomi i Sverige, som inte vill att SAP i evighet skall spela rollen av förvaltaren av det kapitalistiska samhället utan i stället utgöra en kraft som förändrar den bestående ordningen? De socialdemokratiska utskottsledamöterna kan givetvis trösta sig med att deras partipress inte kommer att skriva ett ord om vad som tilldragit sig i sammanhanget. Tystnadens och glömskans slöja skall gömma det hela. Frågan om arbetslösheten och en meningsfull sysselsättning, frågan om utkomst, är dagens mest brännande fråga för folkets stora Aertal i Sverige. Den är också en av det kapitalistiska världssystemets ödesfrågor. Sverige är en del av den kapitalistiska världen. De multinationella företagens inmarsch i Sverige ger en antydan om att Sverige i ännu större utsträckning knyts till det kapitalistiska världssystemet, där dessa multinationella företag har blivit alltmer dominerande och i vissa fall sätter sig på små länders regeringar. Ett litet land som Sverige kan komma att få det besvärligt i förhållandet till dessa multinationella jättar. Sverige deltar i kapitalexporten som en del av den imperialistiska världen. Och då kapital utströmmar från Sverige i stor utsträckning minskar givetvis tillväxten i Sverige. Det hjälper föga att man i stället för export av kapital från Sverige lånar upp pengar i utlandet. Ett statligt program för att skapa arbete blir till sin första del ett industripolitiskt program. Det måste innefatta en omfattande, aktiv och självständig statlig företagsamhet och produktion, med en annorlunda inriktning än vad kapitalistiskt produktionsliv har. Det måste innefatta investeringar för att förbättra standarden ur andra, kvalitativa, aspekter än blott högre produktion. Det bör inrikta sig på de stora sociala bristområdena. Det bör söka att åstadkomma en omprioritering av investeringsbehoven i flertalets intresse. Den statliga industrin skall också göras till en pionjär när det gäller demokratiska beslutsmetoder och mobilisering av de arbetandes kunnande och självständiga skapande förmåga. På denna väg kan programmet, även om det måste börja genomföras under kapitalistiska förhållanden, förebåda och bereda övergången till socialismen. Socialdemokratin i Sverige har alltsedan början av 1930-talet, då den kom i regeringsställning, sagt att rättesnöret för dess verksamhet har varit den fulla sysselsättningen. Men svårigheterna har blivit allt större på detta område. ” Kapitalismen tar inte ansvar för sysselsättningen. För den är profiten avgörande. Då en arbetare enligt dess uppfattning inte är hundraprocentig —- fullt profitabel — har kapitalismen inte längre någon användning för honom. Då ställs arbetaren åt sidan och blir en av de många som hamnar i arbetsmarknadens B och C-lag, som det så cyniskt uttrycks i vissa kretsar. Det program som vänsterpartiet kommunisterna skisserat i motionen 1707 anvisar vägen mot en utveckling med meningsfullt arbete åt alla. "Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2. Om de övriga frågorna i detta betänkande kommer andra ledamöter i min riksdagsgrupp att ta till orda.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken tilldrar sig alltid ett stort intresse i vårt land. Det visar, som redan förut har påpekats, antalet motioner och kanske också antalet ledamöter som är anmälda på talarlistan. I och med att socialdemokratin på 1940-talet formulerade kravet på full sysselsättning har det för oss inom socialdemokratin stått klart att samhället måste ha resurser för att klara detta. I dag har vi flyttat fram målen ytterligare. I dag gäller kravet rätten till arbete. Detta innebär att våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder ytterligare behöver förstärkas. I dag gäller inte diskussionen om vi behöver ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Därom tycks alla vara ense här i riksdagen. Man får faktiskt gå tillbaka till början av 1960-talet för att finna motioner som yrkade på minskade anslag till arbetsmarknadspolitiken. Jag skall inte ta upp vilka partier det var som då yrkade på detta. Årets budgetproposition och de förslag som utskottet helt instämmer i innebär bl.a. att 350 nya tjänster tillförs arbetsförmedlingarna. Detta skall man också sätta i samband med att samma antal tillfördes verket förra året, Bakgrunden är att vi i dag ställer större krav på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsverket. Nya uppgifter tillkommer ständigt. Alla undersökningar visar att det finns grupper i vårt land som mitt i en högkonjunktur har svårigheter att få ett arbete. Till denna grupp hör i första hand ungdomar, kvinnor och äldre arbetskraft. De är ofta dåligt utbildade eller har en utbildning som inte är gångbar. Att utbildning är någonting som lönar sig visas klart i en artikel i nr 9 av tidningen Arbetsmarknaden. Av denna framgår att av den till 4 miljoner uppgående yrkesverksamma befolkningen hade 57 26 endast förgymnasial utbildning. 32 96 hade gymnasial utbildning och endast 10 96 eftergymnasial utbildning. Siffrorna är från 1974, men jag tror inte att de har ändrat sig särskilt mycket. I februari 1974 var 2,6 96 arbetslösa; det har redan framgått av debatten att denna siffra har sjunkit betydligt. Men om man ser på de olika grupperna finner man att arbetslösheten var störst hos dem som bara hade förgymnasial utbildning. För dem var den 2,9 96 och för de eftergymnasialt utbildade 1,2 96. Det visar vilka som fortfarande har lättast att få ett jobb. Därför hälsar man med glädje de förbättringar som föreslås för att ge möjligheter till en bättre vuxenutbildning samt förbättrat stöd vid arbetsmarknadsutbildning. Dessa förslag kommer riksdagen senare att behandla. Bland de förslag som också finns i propositionen vill jag nämna ianspråktagandet av datatekniken, som skall byggas ut till att omfatta hela landet. Man räknar med att en arbetssökande därigenom skall få bättre service och att det skall bli lättare för en arbetssökande att få reda på vilka arbeten som är lediga och som passar just hennes eller hans önskemål. Låt mig dock säga att en aldrig så väl utbyggd datateknik inte kan ersätta den mänskliga kontakten. I vårt alltmer datastyrda samhälle är det alltid de som har det svårast som kommer i kläm om vi inte i tid uppmärksammar problemen. Men jag hoppas och tror att datatekniken skall ge större möjligheter för de anställda inom arbetsförmedlingen att verkligen ägna tid och krafter åt dem som har det svårt i vårt samhälle. Att de inom arbetsförmedlingen anställda har viljan är jag övertygad om. När vi för två år sedan, 1973, diskuterade arbetsmarknadspolitiken tilldrog sig, vilket nämnts av flera talare, centerns slogan om 100 000 nya jobb ett stort intresse. Vid det tillfället sade jag att de anslagsökningar som centern föreslog skulle räcka till att skaffa fram 500 nya jobb och att det var socialdemokratin som fick skaffa fram de resterande 99 500 genom sin arbetsmarknadspolitik. När vi nu, två år senare, kan studera resultatet kan vi konstatera att vi fått ca 125 000 nya arbeten, fördelade ganska jämnt mellan tillverkningsindustrin och den offentliga sektorn. Fru Jonäng har stått här i talarstolen och talat länge. Hon har bl.a. sagt att utvecklingen har gett centern rätt och att vi skulle vara motståndare till att skapa 100 000 nya jobb. Det var inte det vi var oense om, fru Jonäng. Själv sade jag i den debatten att vad vi behövde fram till 1980-talet var mellan 300 000 och 400 000 nya jobb. Kritiken gällde just att centerns uttalande bara var en slogan, en klyscha, och inte innehöll något konkret förslag i sammanhanget. Det förhållandet att fru Jonäng nyss stod här och använde många ord för att tala om att centern fått rätt betyder ingenting. Det är mycket möjligt att hennes tal skulle gå hem på en centerpartisammankomst någonstans ute i landet, men absolut inte här i riksdagen. Här känner vi nämligen till vad centern föreslog 1973. Det vore faktiskt frestande att ta upp något om centerns energiprogram kontra sysselsättningen, men den frågan får vi tillfälle att återkomma till, fru Jonäng, så jag skall inte beröra den vidare i dag. Men vill fru Jonäng tala om den är jag redo till det också. Låt mig med detta lämna hela resonemanget om centerns 100 000 nya jobb. Ni hade inga förslag. Det är socialdemokratin och regeringen som har fått klara situationen. Trots att vi har skaffat över 125 000 nya jobb redovisades dock vid månadsskiftet februari-mars 76 800 arbetslösa. Räknar man in den latenta arbetslösheten blir summan 156 800, vilket innebär en nedgång från år 1973 med 66 000. Detta skall jämföras med ökningen av antalet personer som har arbete, dvs. 125 000. Detta visar att ständigt nya grupper söker sig ut i arbete och att det måste bli politikernas uppgift att så ordna samhället att alla kan få ett jobb. Många problem måste lösas. Jag har redan nämnt utbildningen, men även andra frågor kommer in. Vi måste undersöka var bristerna finns i vårt samhälle och skapa de resurser vi behöver för att kunna ge människorna den service de efterfrågar och de arbetssökande jobb. Många sektorer är i dag underdimensionerade, t.ex. barntillsynen, vården om sjuka och gamla. Behoven finns överallt i samhället. Läget på den svenska arbetsmarknaden visar en bild som helt avviker från världen omkring oss. Arbetslöshetssiffror på över 10 96 rapporteras från vissa länder. I Sverige är arbetslösheten 1,9 96. Antalet anmälda lediga platser steg från januari-februari till februari-mars med närmare 5 000. Ökningen var mest märkbar i storstadslänen. Det visar att vi fortfarande måste ha en regionalpolitik syftande till en bättre regional balans. Ur svaren på en rundfråga från AMS bland de olika länsarbetsnämnderna kan man utläsa en försiktig optimism om balansen på arbetsmarknaden första halvåret 1975 och förhoppningar om att inga friställningar kommer att ske. Jag skall inte gå in på någon branschredovisning, då detta har gjorts tidigare vid årets riksdag, men låt mig konstatera att enligt tidningsuppgifter räknar man med att marknaden på sågade trävaror börjar komma i gång och att många avslut om exportförsäljning har träffats. Men även om vi har en ganska ljus bild, får inte vår beredskap förslappas. Den finansfullmakt som regeringen fått tyder på att det finns majoritet i riksdagen för snabba och aktiva åtgärder mot arbetslösheten, om konjunkturen viker. Vid en jämförelse mellan utskottets betänkande och propositionen kan varje läsare snabbt konstatera att utskottet ställt sig bakom de förslag som propositionen innehåller. En liten ändring har gjorts när det gäller stödet till handikappfordon, men också i utskottet föreslår vi att t.ex. praktikfrågorna, ungdomsarbetslösheten och bidragen till motorfordon för handikappade skall utredas eller utvärderas. I övrigt har det rått stor enighet i utskottet. Antalet reservationer är 8. Detta tal kan jämföras med 22 år 1972, 17 år 1973 och 16 i fjol. En annan sak som jag tycker är viktig att konstatera när det gäller reservationerna är att det inte bakom någon av de särmeningar som förs fram står mer än ett parti. Reservationerna är också jämnt fördelade mellan oppositionspartierna, nämligen två reservationer för vart och ett av oppositionspartierna. Jag tänker, herr talman, beröra reservationerna 1-4, medan herr Johansson i Simrishamn kommer att tala för utskottsmajoriteten i anledning av reservationerna 5-8. I reservationen I av centerpartiets ledamöter begärs att sysselsättningsutredningen skall få tilläggsdirektiv för att utreda sysselsättningen i ett decentraliserat samhälle. Vi skall inte diskutera regionalpolitik här i dag. Också den debatten kommer att föras senare. Men reservationen bygger på en uppfattning som centern var ensam om 1972. Nu vill man att riksdagen skall riva upp sitt beslut från denna tidpunkt, mitt uppe i förberedelserna för nästa regionalpolitiska ställningstagande. Fru Jonäng har här talat om ett föråldrat synsätt och menade att det fortfarande förekommer centraliseringstendenser. Samtidigt säger hon att utvecklingen har visat att det var fel regionalpolitik vi slog fast. Jag vet inte vad hon bygger det här på. Fru Jonäng säger också att regionalpolitiken medverkar till försämrad sysselsättning och försämrade levnadsbetingelser för dem som är bosatta i skogslän. Hur kan fru Jonäng bevisa detta? Hon sade ju själv här ifrån talarstolen att klyftan mellan länen hade krympt. Det enda som centern hade i sin regionalpolitik — om vi nu skall tala om föråldrade ting — var befolkningstal. Sysselsättningen talade man ganska litet om. Fru Jonäng var också inne på sysselsättningsutredningens direktiv. Man kunde nästan tro att det inte finns någonting om regionalpolitik i dessa.

Men det finns också ett annat märkligt uttryck i den här reservationen. Där står nämligen att sysselsättningsutredningen skall få tilläggsdirektiv att ”utarbeta förslag om en sysselsättningspolitik för ett decentraliserat samhälle”. Är det en skärpning av ert ställningstagande? Förut har ni ju alltid talat om ett ”så långt möjligt” decentraliserat samhälle. Om det nu skall bli ett decentraliserat samhälle, vad vill ni då att sysselsättningsutredningen skall åstadkomma? Är det att så och så många människor skall bo på varje kvadratmil här i landet, eller vad är det? Kanske ni bara för en gångs skull har tagit bort det där ”så långt möjligt”. Det skulle vara intressant för oss att veta. Reservationen 2 från vänsterpartiet kommunisterna följer en gammal linje, som bygger på den kommunistiska ideologin. Herr Lorentzon förklarar att utskottets socialdemokrater inte vill förverkliga socialismen. Därför kanske det är viktigt att peka på vad utskottet säger, nämligen att det inte kan var någon uppgift för sysselsättningsutredningen att gå in på bedömningar av det slag som herr Lorentzon talar för. På grundval av det resonemanget avstyrker utskottet motionen. Själv tror jag på den reformistiska socialismen. Herr Lorentzon och jag har debatterat så många gånger om det här, och jag tror att varken han eller jag skall upprepa argumenten i dag när det gäller om man har lyckats skapa den fulla sysselsättningen i de s.k. socialistiska staterna eller någonting i den stilen. Det ämne som har tilldragit sig det största intresset såväl vid motionsskrivandet som vid utskottsbehandlingen har varit ungdomsarbetslösheten. Man har aktualiserat samspelet mellan olika myndigheter, övergången från skola till näringsliv och praktikplatserna. Det är väl ganska naturligt — ungdomen är ju framtiden. Jag vill påpeka att denna fråga om svårigheten för ungdomar som just har lämnat skolan att få ett jobb var uppe i en motion av socialdemokraten herr Hellström m.fl. vid fjolårets riksdag. I den motionen påpekades just att det behövdes en utredning om dessa ting, men då hänvisade utskottet till sysselsättningsutredningen mot bakgrunden av de direktiv som den har fått. Nu har de här kraven återkommit, och jag vill bara slå fast att ingenting är nytt under solen. När det gäller praktikplatserna finns redan i budgetpropositionen ett förslag om en inventering och utökning av antalet statliga praktikplatser. Men inte ens en aldrig så stor utökning inom denna sektor kan klara av problemet. Även det enskilda näringslivet och kommunerna måste hjälpa till. Här vill jag påpeka att man i folkpartimotionen trycker bara på den statliga sektorn, medan det i motionen 1693 av herr Danell och fru af Ugglas också talas om det enskilda näringslivets ansvar. Jag tror det är viktigt att vi slår fast att hela industrin verkligen måste ställa upp när det gäller att skaffa praktikplatser. Skall tillverkningsindustrin få den arbetskraft den i dag efterfrågar, får den faktiskt hjälpa till litet själv också. I dag har regeringen meddelat att även ungdomar under 20 år skall få börja utbildning vid AMU-center. Jag tycker att det är ett bra förslag, när man vet att 50 96 av platserna inom tillverkningsutbildningen i Stockholmsområdet i dag inte utnyttjas, trots att det är brist på yrkesarbetare inom industrin. Orsaken till denna brist har vi också diskuterat, och jag skall inte ta upp den saken nu. Låt mig i samband med praktikplatserna nämna, med anledning av reservationen 3 från vpk, att utskottet förutsätter att den utredning som vi föreslår kommer att inkludera ekonomiska och liknande frågor som berör villkoren för den som är ute i praktiktjänst. När det gäller ungdomsarbetslösheten slår utskottet först fast att rätten till arbete är en central utgångspunkt för det politiska reformarbetet. Det är också en utgångspunkt för oss inom socialdemokratin när vi vill angripa ungdomsarbetslösheten. Men jag tycker det är viktigt att detta krav på rätt till arbete gäller alla grupper och inte bara ungdomar. Låt oss inte i den här debatten tappa bort de problem som t.ex. den äldre utslagna arbetskraften har. Enligt all statistik har den gruppen längre arbetslöshetsperioder, och särskilt kvinnorna som i samband med nedläggning av en industri blir arbetslösa visar mycket lång arbetslöshet innan de får ett nytt jobb. Jag vill än en gång påpeka att detta inte innebär att jag nonchalerar ungdomarnas problem, men jag tycker att det är viktigt att man i alla fall säger att detta skall gälla alla. Ungdomen har det emellertid svårt i dag. Innan jag går in på folkpartireservationen vill jag säga några ord om ungdomsarbetslösheten. Jag har redan talat om vilka som har det värst; det är de som har dålig utbildning. Men samtidigt kan man också säga att det har blivit en förbättring även för ungdomen. Arbetslösheten bland ungdomarna är lägre i år men är trots detta 2 å 3 96 över genomsnittet för samtliga arbetslösa — och det är oberoende av om det är högeller lågkonjunktur. Utvecklingen är betydligt gynnsammare för unga män än för unga kvinnor. Arbetslösheten för kvinnor under 25 år har inte påverkats nämnvärt av det förbättrade sysselsättningsläget. Drygt 5 96 är arbetslösa i februari i år mot drygt 2,5 96 för pojkar. Arbetslösheten bland pojkar har börjat gå ned till 1970 års nivå och var i februari t.o.m. 0,6 96 lägre än samma månad 1970. Brister i utbildningen är som känt en viktig orsak till ungdomsarbetslösheten. Ur sysselsättningsutredningens direktiv vill jag citera något om den här problematiken: ”Utbyggnaden av grundskolan, gymnasieskolan, den högre utbildningen och annan vuxenutbildning innebär att tidpunkten för ungdomens inträde i arbetslivet senareläggs. En bristande anpassning mellan näringsliv och utbildning har skapat vissa svårigheter för ungdomen på arbetsmarknaden. Särskilt gör sig dessa svårigheter gällande i övergången från studier till arbete. Olika typer av insatser som underlättar ungdomens inträde i arbetslivet bör därför övervägas.” I utskottsbetänkandet hänvisar vi till en uppsökande studie, till yrkesorienteringen, till de ALU-kurser som bedrivs, till en mängd andra insatser och till de samrådsorgan som finns i kommunerna.

Jag har också pekat på förslaget om praktikplatser. Men trots allt som gjorts har utskottet enats om att begära att sysselsättningsutredningen med förtur skall ta upp frågorna om ungdomens speciella problem. I propositionen heter det om denna fråga: ”Det finns anledning att noga uppmärksamma problemen för den grupp ungdomar som avbryter sin utbildning i grundskolan eller gymnasieskolan och som är i behov av stöd inför inträdet på arbetsmarknaden. Flera kommuner och länsskolnämnder, ofta i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna, har gjort insatser med uppsökande syo. Innevarande budgetår har försöksverksamhet vidare påbörjats med användande av medel som utgår från detta anslag. Försöken med uppsökande syo bör fortsätta.” Utskottet skriver bl.a. följande: ”Ungdomar som visar sig sakna arbete eller inte deltar i utbildning eller som har andra problem skall därvid erbjudas bistånd som naturligtvis måste avpassas till vederbörandes situation. Erfarenheterna visar att arbetshinder oftast består av bristande utbildning eller brist på arbetserfarenhet. Samhällets stödåtgärder bör därför i första hand vara inriktade på att undanröja sådana hinder. Ungdomar bör alltså erbjudas arbete eller utbildning eller stöd av annat slag som de kan ha behov av. En sådan ordning visar för de unga att samhället har ett aktivt intresse att lösa den enskildes problem på arbetsmarknaden och utgör därmed en viktig trygghetsgaranti.” I folkpartiets reservation 4 säger man: ”Det är av många skäl viktigt att ungdomarna erbjuds realistiska alternativ så att de får klart för sig att de verkligen har samhällets stöd när det gäller att skaffa dem fotfäste på arbetsmarknaden. Verksamheten bör därför ha en sådan inriktning att den som verkligen vill ha arbete eller utbildning skall få erbjudande härom. Detta innebär en sådan garanti för ungdomar om arbete eller utbildning som föreslås i motionen 399 av herr Helén m.fl. .” Det är inte stor skillnad mellan ståndpunkterna härvidlag. Men herr Eriksson i Arvika gjorde en ganska stor sak av detta. Han sade bl.a. att han hade hört argumentet att det var för dyrt att ge garantier. Jag undrar vem som har sagt det — jag har under alla förhållanden aldrig talat om kostnaderna i detta sammanhang. Herr Eriksson i Arvika talade också mycket om ”alla ungdomar som vill ha arbete”. Varför poängterar herr Eriksson detta? Tror herr Eriksson inte att ungdomen vill ha arbete eller utbildning? När det gäller arbetets värde, så var det inom arbetarrörelsen som man först slog fast värdet från alla synpunkter av att ha ett arbete, och det står vi fast vid fortfarande. Då man jämför motionen 399 och reservationen 4 finner man att det är en markant skillnad, och detta kanske är en följd av diskussionerna i utskottet. Men att vi inte kan gå med på vad folkpartiet föreslår beror ju helt enkelt på att vi inte vill ställa oss bakom några löften utan att man verkligen har gett samhället de här resurserna. Herr Eriksson i Arvika säger att det är klart att man inte i detalj kan redovisa hur garantin skall utformas. Nej, det kan vi acceptera. Men nog skulle det väl ha varit skönt om vi hade haft någon enda liten riktpunkt för hur den här garantin skall vara utformad. Är det bara den offentliga sektorn som skall ställa arbetsplatser till förfogande? Måste vi inte också räkna med att den privata sektorn ställer upp? Och om vi svarar ja på den sista frågan, vilka ingrepp måste vi då göra i den privata sektorn? Tror herr Eriksson i Arvika att det räcker med en kvotering eller en regel som bestämmer hur många platser i förhållande till antalet anställda som :i varje företag ständigt måste stå till förfogande för ungdomar? Eller är herr Eriksson och folkpartiet redo att ansluta sig till herr Lorentzons förslag om hur man skall lösa denna garantifråga? Personligen tror jag att herr Lorentzons linje — alltså att samhället får större inflytande även på den privata sektorn och att samhällsföretag byggs upp i snabbare takt — är betydligt mera realistiskt än folkpartiets.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

Herr talman! Först en kort kommentar till fru Jonäng. Jag fick en känsla av att fru Jonäng var besviken på de direktiv som den stora sysselsättningsutredningen har fått, och därför vill jag som en deklaration från vårt håll säga att vi anser de direktiven svara mot den beställning som riksdagen gjorde med anledning av inrikesutskottets skrivning 1974. På s. 8 i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar skriver utskottsmajoriteten i en mening följande: ”Utskottet konstaterar att de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska avsnitten är tunga delar i utredningens direktiv.” Denna skrivning ställer sig fru Jonäng inte bakom. Jag känner då ett behov av att här deklararera, att om man under en period har arbetat intensivt i utredningen, så måste man verkligen säga att det finns täckning för den formuleringen.

Ja, det är väl ändå att fordra litet väl mycket av en riksdagsledamot, herr Lorentzon, att han skall tala för utskottets skrivning i ett ärende där vi från folkpartiet har avgivit en reservation. Vi har ju här i en reservation följt upp det krav på en trygghetsgaranti för ungdom som jag så utförligt talade för och gav så stort utrymme åt i mitt anförande. Då tycker jag det är helt orimligt att kräva att jag som utskottets ordförande här skulle tala för majoritetens skrivning. Herr Lorentzon och i viss mån också utskottets vice ordförande sade att det hade varit värdefullt om jag hade kunnat konkretisera vad som menas med vår skrivning. Då vill jag svara att vi har sagt att man på allt sätt skall försöka få ett mera finmaskigt nät — för att använda samma uttryck som jag använde tidigare — mellan skola och arbete. Alla har ju också hållit med om att många ungdomar faller igenom. Vårmålsättning är att genom utbildning och praktikplatser — inte bara på de statliga och enskilda sektorerna utan också på den kommunala sektorn, herr Fagerlund — försöka fånga upp ungdomen och ge den utbildning och arbete så snabbt som möjligt.

Herr talman! Först några ord till Karl Erik Eriksson, utskottets ordförande, som måste ha missuppfattat mig när jag nämnde att han i dag icke talar på utskottsmajoritetens vägnar utan som folkpartistisk riksdagsman. Som alla kammarens ledamöter säkert har märkt brukar utskottsordförande när utskottet är enigt stiga upp och med trevliga gester tala om hur verkligt tjusigt det är med ett enigt utskott. Det har vi hört gång på gång. Men i dag är det annorlunda, och det var det jag ville säga i detta sammanhang. Herr Fagerlund sade att vänsterpartiet kommunisterna följer sin gamla linje. Det är riktigt. Vi har inte gått ifrån den — frågan om socialismen. Jag skulle ha känt mig mycket nöjd om jag hade kunnat hänvisa till att SAP i dag har samma gamla linje som den gången det var ett pionjärparti här i landet. Men de många åren i regeringsställning i ett land där kapitalismen bestämmer och beslutar och regeringen förvaltar har gjort att man fått en något annan uppfattning om saker och ting. Så några ord om utskottets skrivning. Visst hänvisas det här till sysselsättningsutredningen. Men vad jag framhöll var att man skulle ha kunnat använda en annan skrivning när man avstyrkte den kommunistiska motionen än att säga att vi inte är överens om det här med socialism i detta sammanhang. Det står nu ändå inskrivet i inrikesutskottets betänkande. Man kunde ha gjort en annan skrivning och sluppit att få detta satt på pränt.

Herr talman! Socialdemokraterna fortsätter nu genom herr Fagerlund sin polemik mot vårt förslag om 100 000 nya jobb. Men den målsättningen har ju uppnåtts, så nog var det ett realistiskt förslag. Och de nya jobben kom i stor utsträckning till just inom industrin, som vi önskade. Herr Fagerlund säger att vi inte hade något förslag. Hur skall ni ha det nu? I debatten 1973 hette det att centerpartiet kom med överbud. Det skulle kosta 10 miljarder att genomföra förslaget, sade finansministern. I själva verket låg ett 14-punktsprogram till grund för vår motion. Jag har programmet med mig. Jag hinner tyvärr inte läsa upp det, men det finns tillgängligt här. Jag är naturligtvis medveten om att en särskild arbetsgrupp inom sysselsättningsutredningen, som f. ö. leds av vår utskottsordförande, arbetar med de regionalpolitiska värderingarna, men det är ett föråldrat regionalpolitiskt synsätt som utvecklingen i väsentliga delar redan passerat. Herr Eriksson i Arvika ansåg att direktiven svarade mot utskottets beställning. Statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet redogjorde i utskottet för direktiven och framhöll då att man noga hade studerat centermotionen. Inrikesutskottet framhöll också i sitt betänkande att man hade anledning utgå från att vår motion skulle tillgodoses i direktiven. Men direktiven är mycket hårt bundna till 1972 års regionalpolitiska beslut, och det innebär i praktiken ett fortsatt stöd för strävandena till centralisering och koncentration. Vad vi i centern vill är någonting helt annat: Vi vill att samhällets basoch serviceorganisation skall inriktas på en decentralisering av näringsliv och bebyggelse. Vi vill att sysselsättningsutredningen skall komma fram till en sysselsättningspolitik som minskar den regionala obalansen. Herr Fagerlund gjorde sedan en antydan om ett motsatsförhållande mellan sysselsättningen och centerns ställningstagande i energifrågan. Om det nu är så att socialdemokraterna möjligen har upptäckt att man kommit fel i kärnkraftsfrågan eller att man inte lyssnat till folkopinionen, är det kanske ändå onödigt att låta detta gå ut över centerpartiet. Vi hävdar helt enkelt att just garanti för sysselsättningen är ett centralt mål för energipolitiken.

Herr talman! Först några ord till utskottets värderade ordförande. Han säger att det behövs ett samarbete som är tajmat mellan de olika organen om dessa praktikplatser och att sysselsättningen skall bjudas statligt och kommunalt — han tog inte upp den enskilda sektorn. Men detta kan i och för sig inte ge någon garanti. Som förut sagts måste vi ju ha arbetsplatser eller utbildningsplatser för att kunna bjuda dem något. Jag tyckte jag ställde några konkreta frågor. Skall vi ha en kvotering eller ett direkt ingrepp i företagen eller en utbyggnad av samhällsindustrin? Till herr Lorentzon vill jag kort säga att dagens socialdemokrater står kvar på pionjärernas gamla linje. De valde reformismen. Herr Lorentzon och hans partivänner på den tiden valde en annan väg. Jag förstår att det ibland kan vara ganska påfrestande att se att samhället har förändrats utan att man haft något som helst inflytande på det. Jag vill bara slå fast att där är socialdemokratin på samma linje som den varit hela tiden. Fru Jonäng stiger upp här igen och talar om kravet på 100 000 nya jobb. Jag har bett henne precisera vad det var centern hade att komma med på den punkten och vad som är kvar av detta. Vilka sade att vi inte skulle ha 100 000 nya jobb? Jag sade själv att vi skulle behöva mellan 300 000 och 400 000. Centern hade då en punkt om subventioner till industrin. Behövdes det sådana under den här tiden, med den vinstutveckling vi har haft? Detta är det enda av centerns krav som jag nu i ett kvickt tag kan komma ihåg. Jag tycker att den debatt fru Jonäng för sker med bara ord, utan att precisera någonting. Ta detta med det decentraliserade samhället. Ni brukar ju ha med ”så långt möjligt”. Hur långt vill ni gå i decentralisering? Det kunde vara intressant att få veta. Hon tar upp kärnkraftsfrågan och säger att nu har socialdemokratin märkt att de valt fel linje. Nej, vi har inte märkt någonting av det! Våra organisationer står fullständigt fast. Men man kan lösa sysselsättningsfrågan på olika sätt. Det talas om kärnkraft kontra jordvärme. Kanske vi får se fru Jonäng och hennes kolleger i centerpartiet stå där med ett borr och slå på det och sjunga för att försöka komma ner till de 2000 meters djup som behövs för att man skall kunna få jordvärme. Möjligen kan man lösa sysselsättningsfrågorna på det sättet!

Herr talman! Låt mig först säga till herr Fagerlund att jag är helt med på hans linje att även den enskilda sektorn skall brukas för praktikplatser etc. för att bereda ungdomen jobb. Jag tror att jag också räknade upp detta förut och kompletterade med den kommunala sektorn. Sedan säger herr Fagerlund — och jag vill understryka det med skärpa: Data kan aldrig ersätta personliga kontakter. I vår motion har vi också sagt att vi får vara beredda på att förstärka arbetsförmedlingen just för att genom personliga kontakter kunna fånga upp de ungdomar som nu ramlar igenom det grovmaskiga nätet. Jag har i mitt första anförande givit konkreta exempel på hur man genom vissa åtgärder i Stockholms kommun har lyckats fånga upp ungdomar genom att man gav dem arbetsmöjligheter och på så sätt fick ut dem i arbetslivet på betydligt kortare tid än genomsnittsstatistiken visar. Jag ägnade en stor del av mitt anförande åt ungdomsarbetslösheten. För att det inte skall föranleda något missförstånd vill jag understryka vad utskottets vice ordförande har sagt, att vi också har andra grupper —- kvinnorna och de äldre — som inte får glömmas bort. Genom motioner och andra insatser har vi från folkpartiets sida tidigare klart deklarerat att vi slår vakt även om dessa grupper. Som vice ordföranden och många andra har sagt domineras emellertid debatten i betänkandet av ungdomsarbetslösheten, och det är därför som jag har ägnat den viktiga frågan så stort utrymme i mitt anförande.

Herr talman! Herr Fagerlund gör gällande att SAP är detsamma i dag som det var i slutet på 1800-talet. Så är det naturligtvis inte. Den klasssamhällesideologi som i dag genomförs av det socialdemokratiska partiet fanns det ingenting av då. Låt oss ta ett exempel på vilka linjer som har följts. 1961, när storfinansen i detta land etablerade sina industrier söderut till de stora städerna och det var fråga om ”flyttlasspolitiken” från Norrland skaffade sig SAP en egen ideologi. Den finns utvecklad i en utredning med namnet Samordnad näringspolitik. Jag vill citera några valda stycken —- min tid är begränsad.

Det finns i detta program. Den politiken drevs, odlades i ABF och på fackföreningsmöten. Ideologiskt preparerade man norrlänningar för att de skulle flytta söderut. Vad har detta gemensamt med det SAP som fanns i slutet på 1800-talet? Jag kan fortsätta att citera: ”Ofta har man i debatten ——- sett det som en brist att privata företag uppenbart inte tar hänsyn till annat än de rent företagsekonomiska kostnaderna och menat, att de — eller åtminstone de statliga företagen — borde ta vidare hänsyn. Vi vill emellertid sträcka oss så långt att vi säger att företag — både privata, statliga och kommunala — icke bör ta andra än rent företagsmässiga hänsyn i sina kalkyler.” Statliga och kommunala företag skulle alltså drivas precis som storfinansens företag, och på sin tid resulterade detta i den omfattande gruvarbetarstrejken i Norrbotten.

Herr talman! När det gäller de 100 000 jobben så var ju det faktiska skeendet det, att centerpartiet motionerade om detta vid 1973 års riksdag. En av de punkter som vi tog upp i vårt program gällde etableringsoch utvidgningsstöd för just den mindre och medelstora företagsamheten, vilken socialdemokraterna inte värnat särskilt väl om men som vi behöver så väl, inte minst i skogslänen för att åstadkomma sysselsättning. Jag hinner inte gå igenom programmets 14 punkter, de finns i riksdagsprotokollen. Socialdemokraterna var då inte intresserade av detta program, utan man kom med sitt krisprogram långt senare när riksdagen började på hösten 1973. Då insåg man att det var nödvändigt med stimulans för sysselsättningen. Det var alltså först efter valet som man gjorde medgivandet att den förda politiken hade varit felaktig. Man satte då — alldeles för sent — in åtgärder mot arbetslösheten och även mot inflationen. Det där med jordvärme låter besvärligt. Men jag är inte säker på att det går till så som herr Fagerlund beskriver det. Jag kan i varje fall säga att det inte finns något som helst belägg för att det är ett samband mellan sysselsättning och energiförbrukning. För 1974 kan vi redovisa en ökning på 100 000 när det gäller sysselsättningen, samtidigt som vi hade en minskning av energiförbrukningen med 6 96. Detta är fakta. Vad det beträffar har också amerikanska Fordstiftelsen förnekat sambandet mellan energiförbrukning och sysselsättning. Egentligen torde det förhålla sig precis tvärtemot vad socialdemokraterna säger. Om vi inte skall utnyttja kärnkraften utan i stället går in för effektivare energianvändning och för alternativa energikällor kommer det att öka sysselsättningen. Det kommer då att behövas investeringar av olika slag när det gäller isolering och uppvärmning av bostäder. Det blir fråga om en ny teknologi, uppförandet av kraftvärmeverk, mottrycksanläggningar osv.
Herr talman! Till utskottets värderade ordförande är väl inte mycket att tillägga. Han har sagt att vi behöver den enskilda sektorn, men han talar inte om vilka styrmedel vi skall ha för denna sektor. Herr Lorentzon höll ett stort anförande och tog upp programmet ”Samordnad näringspolitik”. Om jag inte minns alldeles fel var det LO och inte det socialdemokratiska partiet som gav ut det programmet.
Vi får då en ökad sysselsättning.
Låt mig emellertid bara säga att vi har valt reformismens väg, och på denna har vi gått steg för steg. Ta som exempel reformeringen av arbetslivet under den senaste tiden! Det är ett bra exempel på den typ av politik som vi vill föra för att nå ett socialistiskt samhälle. Fru Jonäng sade någonting verkligt intressant: Socialdemokratin var inte intresserad av centerpartiets program, och först på hösten kom man. med sitt eget program och genomförde det. Det är ju precis vad jag hela tiden försökt säga — det är socialdemokratins program som klarat de här 125 000 nya jobben. Det är också vi som måste lägga fram program för att klara de 200 000 ytterligare jobb som säkerligen kommer att behövas innan vi nått 1980-talet. Fru Jonäng sade med anledning av min beskrivning av jordvärmen att hon inte är riktigt säker på att det skulle gå till på det sättet. Det är allvarliga ting vi här talar om. Annars vore det frestande att säga: Skulle det gå till på det sättet, kan jag då, fru Jonäng, få en inbjudan när ni sätter i gång?